Herr talman! Med hänsyn till den se na timmen skall jag försöka fatta mig kort. Till detta utlåtande från bankoutskottet har herr Åkerlund fogat två reservationer. I reservationen 1 påyrkas att maximibeloppet för sedelutgivningsrätten, som i propositionen föreslås till 13,5 miljarder kronor, i stället fastställes till 12,5 miljarder kronor. Reservanten anser inte det föreslagna beloppet tillräckligt motiverat och kan därför inte biträda förslaget. Under ett flertal år har från vårt håll påtalats att riksdagens önskan om en permanent reglering av sedelutgivningsrätten inte föranlett något förslag härom. I motionsparet I: 1110 och II: 1304 har vi även i år framfört vår uppfattning om angelägenheten av att en sådan reglering kommer till stånd då vi finner det otillfredsställande att riksdagen år efter år förelägges framställningar om godkännande av mer eller mindre godtyckligt satta tak för sedelutgivningen. Herr talman! Jag ber med denna korta motivering att få yrka bifall till reservationen 1. I reservationen 2 framhålles att det behövs ett klarläggande av hur en svensk monetär guldpolitik ser ut i sina huvuddrag. En eventuell anslutning till EEC kommer att pålägga oss åtaganden av olika slag i vår penningoch valutapolitik. Hur dessa ser ut vet vi naturligtvis ännu inte, men grundtanken med en EEC-anslutning är ökad integration. Vi måste stå på någorlunda jämbördig fot med andra EEC-länder även på betalningsområdet och det finansiella området över huvud taget. Vi kan självfallet inte ligga övriga EEC-medlemmar till last. Vår betalningsförmåga i olika hänseenden får inte kunna ifrågasättas. Därför är det väsentligt för det första att våra guldoch valutatillgångar totalt inger förtroende, för det andra att sammansättningen därav så att säga befinner sig på samma våglängd som i EEC-länderna i allmänhet. Det gör den inte för närvarande. I reservationen påyrkas att som mål för valutapolitiken uppsätts återuppbyggnad under 1970 av guldoch valutatillgångarna med lägst 500 miljoner kronor, varav så mycket som möjligt i guld. I OECD-rapporten har föreslagits 600—650 miljoner kronor. Om vårt valutapolitiska program om en förstärkning av guldkassan med 300 miljoner kronor per år under den tid vi påyrkat hade vunnit riksdagens stöd skulle relationen mellan bruttonationalprodukten respektive importen å ena sidan och tillgången på utländska betalningsmedel å den andra nätt och jämnt ha hållits oförändrad. I april i år hade guldoch valutakassan sjunkit till 2,3 procent av = bruttonationalprodukten och till 10,4 procent av importen. Motsvarande siffror för 1962 var 5,6 procent av bruttonationalprodukten och 28,8 procent av importen. Det skulle kanske vara något mer att tillägga till denna motivering, men jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! I det nu föreliggande utlåtandet från bankoutskottet har herr Åkerlund i likhet med tidigare år avlämnat reservationer, men till skillnad mot föregående år är han nu ensam reservant.
Herr talman! Detta skall bli mitt sista inlägg för kvällen — det lovar jag. Men med anledning av statsministerns uttalande om att det hela kan uppfattas som en manöver för att komma bort från sakfrågan vill jag säga att det inte var vi som förde in brevet och telefonsamtalet i debatten.
Utskottet tillstyrker denna höjning. Motioner med förslag att sedeltaket skulle sättas lägre än det av riksbanken och regeringen föreslagna har väckts varje år sedan år 1963 men varje år avslagits med stor majoritet.
Vi hade ingen kännedom om någotdera — det var regeringsbänken som förde in detta.
Inte ens reservantens eget parti har helt stött reservationerna och motionerna. I sin andra reservation yrkar herr Åkerlund att >riksdagen — — — i skrivelse till fullmäktige i riksbanken uttalar att riksbankens valutapolitik skall inriktas på återuppbyggnad av guldoch valutatillgångarna med lägst 500 miljoner kronor under 1970 samt att guldreserven i möjlig mån skall förstärkas». Utskottet anser att något skäl för riksdagen att nu genom direktiv till bankofullmäktige påkalla omprövning av riksbankens politik inte föreligger. Att, såsom reservanten och motionärerna förordar, ange ett bestämt kvantitativt mål för riksbankens självklara strävan att öka sina valutareserver anser utskottet inte heller motiverat. Herr talman! Jag yrkar bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bergqvist har frågat om jag anser det vara tillfredsställande att utdelningar på aktier och ränteavkastningar på obligationer kan erhållas utan att den utbetalande banken kräver legitimation av den som får pengarna. Möjligheten att få utdelning utan tillfredsställande legitimationskontroll är en svaghet i taxeringskontrollen. Problemet sammanhänger med svårigheterna att utforma en allmän identitetshandling, som bl.a. innehåller tillförlitlig uppgift om vederbörandes personnummer. Frågan om utformningen av en sådan identitetshandling kommer att övervägas av regeringen på hemställan av 1968 års riksdag.

Herr talman! Jag ber att få lacka finansministern för svaret. Anledningen till att jag framställt min fråga är att det tydligen förekommer en del skattefusk som skulle kunna undvikas om man hade en bättre kontroll i bankerna. Den som i en bank hämtar ut sin utdelning på aktier eller ränta på obligationer eller liknande skall fylla i en blankett på heder och samvete, och sedan skall den utbetalande banken intyga att man inte känner till någonting som strider mot de lämnade uppgifterna.

Om man på banken : begärde legitimation med de legitimationshandlingar som i lag finns, tror jag besvärligheterna i detta avseende skulle bli mindre, även om problemet väl inte heller då blir helt löst med hänsyn till att identitetshandlingar kan missbrukas. Det finns dock exempel som visar att sådana krav på legitimation kan bidra till att förbättra kontrollen. Jag tycker det skulle vara värdefullt om finansministern här kunde deklarera att bankerna bör kräva legitimation av dem som kommer och hämtar ut utdelning på aktier, räntor på obhligationer 0. s. v.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat mig om jag vill redogöra för av vilken anledning den i statsverkspropositionen utlovade propositionen om nya ersättningsregler för civilförsvarspliktiga vid de verkskyddspliktiga företagen inte har avlämnats vid årets riksdag.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för vänligheten att svara på min fråga. "Beräkningsgrunderna när ' det gäller ersättningarna till de civilförsvarspliktiga är tyvärr mycket krångliga, och det är besvärliga uträkningar som där måste göras. Jag skall inte nu trötta kammarens ledamöter eller belasta kammarens protokoll med att gå närmare in på dessa frågor, eftersom det är väl känt att så är förhållandet. Även familjebidragsbestämmelser och liknande är mycket krångliga. Därför är det av utomordentlig vikt ait något göres för att förenkla dem. Detta gäller i alldeles särskilt hög grad de företag som är verkskyddspliktiga. Det måste där läggas ned ganska mycket arbete på verkskyddet. Det är därför nu min förhoppning att försvarsministern försöker lägga fram nya bestämmelser åtminstone till höstriksdagen, så att en bättre ordning kan komma till stånd.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig om jag i anledning av länsbostadsnämndens i Värmlands län framförda krav kommer att höja låneramarna så att det aktuella bostadsbyggnadsbehovet i länet kan uppfyllas. I början av denna månad beslöt regeringen att vidga 1970 års bostadslåneram med det antal kvadratmeter våningsyta som motsvarar 3 000 lägenheter. Bostadsstyrelsen har nyligen, efter avvägning mellan de behov som föreligger i olika delar av landet, fördelat detta tillskott till låneramen. Därvid har Värmlands län tilldelats våningsyta motsvarande 150 lägenheter.
Herr talman! Såsom framgår av svaret på min fråga är bakgrunden till denna att länsbostadsnämnden i Värmlands län på grundval av sin bedömning av bostadsbyggnadsbehovet i länet begärt en större tilldelning av bostadslånekvot fram till 1974. Man grundar sitt krav på siffermaterial som visar att Värmlands län inte har fått den tilldelning som det är berättigat till utan blir svältfött i bostadstilldelningsavseende, om inte en höjning av låne ramarna genomförs. Man har pekat på att bostadsbyggandet i vissa regioner legat på en alltför låg nivå. Man har vidare framhållit att ökningen framför allt kommer att avse Karlstadsregionen och att man med hänsyn till industrins satsningar bl.a. i Kristinehamnsoch Arvikaregionerna måste söka möta även härav föranledda berättigade krav på ökat bostadsbyggande. Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min fråga. Jag bedömer det som positivt, även om det bara innebär ett litet steg på vägen. Värmland kommer nu att beviljas en ökning av bostadslånekvoten med 150 lägenheter. Jag hoppas att inrikesministern har blicken riktad på detta problem. Vad som är viktigt och som jag framför allt vill stryka under är att de lokaliseringsinsatser, vilka medfört en expansion av industrin inom vissa områden i Värmland, måste följas upp med en ökad bostadstilldelning, så att inte den minskning av utflyttningen som inträtt motverkas.
Herr talman! Jag kan till herr Eriksson i Arvika säga att de önskemål om höjda låneramar som förelåg från de olika länsbostadsnämnderna motsvarade inte mindre än 17000 lägenheter. Det var således inte bara Värmlands län som hade gjort sig påmint med sin begäran om ca 500 lägenheter, utan jag tror att samtliga övriga länsbostadsnämnder också hade ställt långtgående anspråk. Eftersom vi här i riksdagen beslutat om en viss ram för bostadsbyggandet, kan vi självfallet inte tillmötesgå krav som går vida längre än vad som motsvarar det som riksdagen totalt beslutat om. Jag kan därför bara säga att vi får vara glada över att Värmland nu haft en sådan utveckling som inneburit att många orter blivit expansiva och fått behov av bostäder... Man får emel lertid samtidigt ha förståelse för att det inte är möjligt att på en gång tillgodose alla behov.

Herr talman! Herr Jonsson i Mora har frågat mig om jag ämnar i samband med utredningen av bl.a. sänkt pensionsålder även ta upp frågan om en översyn av bestämmelserna för samordning mellan folkpension och tjänstepension. Direktiven för den kommande pensionsutredningen är under utarbetande och kommer att offentliggöras inom kort. Jag är inte beredd att i detta sammanhang diskutera innehållet i direktiven.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. För en person, som har tjänstepension — den kan vara statlig, den kan vara kommunal och som har fått denna före uppnåendet av folkpensionsåldern, sker vid sistnämnda: tidpunkt samordning av de olika förmånerna. Vederbörande upptäcker då rätt ofta att pensionen efter denna samordning inte blir den han räknat med. De bestämmelser som gäller i detta avseende är kanske inte så lätta att förstå för den enskilde pensionären, och samordningen kan därför ibland verka något underlig. Tjänstepensionen påverkar ju i vissa fall även möjligheten att få bostads tillägg. Det kan också bli fråga om en beskattning, och det har faktiskt förekommit fall där en person som har folkpension, tilläggspension och en mindre tjänstepension fått en lägre nettoinkomst att leva på än den som har enbart folkpension och bostadstillägg. Det är möjligt att det kommer att bli en förbättring härvidlag genom de nya bestämmelser om beskattningen av pensionärernas inkomster som riksdagen nyligen har tagit ställning till. Men det vore ju önskvärt att också de bestämmelser om samordning av olika pensionsförmåner, som jag här talat om kunde bli föremål för en översyn. Statsrådet säger att direktiven för den kommande pensionsutredningen är under utarbetande och kommer att offentliggöras inom kort, och statsrådet är ur den synpunkten inte beredd att diskutera innehållet i direktiven. Jag ber endast att än en gång få tacka för svaret och uttalar förhoppningen att även den fråga jag aktualiserat kan komma upp till översyn i samband med pensionsutredningen.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat chefen för justitiedepartementet om denne anser att pågående förberedelser för att införa nya fastighetsbeteckningar nödvändigtvis behöver medföra så allvarliga förändringar att ortstraditionen i många fall går helt förlorad. Vidare har herr Eriksson i Bäckmora frågat chefen för jordbruksdepartementet om denne är villig medverka till att vid den nu pågående om läggningen till traktnamn nuvarande registerbeteckningar får behållas om vederbörande fastighetsägare så önskar. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Frågorna hänger samman med den beteckningsreform som nu förbereds som ett led i arbetet med att införa ett nytt, enhetligt och med hjälp av datateknik uppbyggt register för landets fastigheter. Uppläggningen förutsätter att nuvarande fastighetsbeteckningar i viss utsträckning ändras. Jag vill svara på frågorna i ett sammanhang. Det är från flera synpunkter önskvärt att så långt det är möjligt behålla nuvarande fastighetsbeteckningar. Härigenom bevaras kontinuiteten med gällande beteckningar, och de kulturvärden som finns i nuvarande namn på byar och enstaka hemman sparas. För myndigheter, institutioner och enskilda som har beteckningar införda i register, handlingar och på kartor blir olägenheterna mindre ju försiktigare reformen genomförs. Därtill blir en försiktig beteckningsreform inte så arbetskrävande och dyrbar som en långtgående revision. Dessa synpunkter ligger till grund för lantmäteristyrelsens anvisningar för beteckningsreformen. I det nya fastighetsregistret, som skall bygga på den nya kommunindelningen, kommer =<fastighetsbeteckningarna att bestå av traktnamn och registernummer. På grund av datatekniken bör traktnamnen inte lämpligen vara för långa; 20 bokstäver har angetts som maximum. Vid val av traktnamn bör också beaktas att socknarna ersätts av kommunerna som registerområden. Vidare bör sådana traktnamn väljas som kan antas bli allmänt kända i orten. Nu angivna förhållanden motiverar ibland att nuvarande registerbeteckningar ändras. Det kan vara fallet t.ex. om samma traktnamn förekommer inom olika socknar men inom samma kommun eller om trakten är föga känd inom ett större område. I allmänhet uppfyller dock nuvarande traktnamn de villkor som uppställts för det nya registret. De synpunkter som jag angett nu beaktas i det pågående arbetet. Samråd sker med bl.a. kommunerna om förslag till traktnamn om frågan berör ett större antal fastigheter eller i annat fall kan antas ha intresse för kommunen. De fastighetsägare som berörs får också tillfälle att vitra sig.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på denna fråga, som får ses mot bakgrunden av de förberedelser som enligt vad jag känner till nu pågår i åtminstone vissa hälsingekommuner i syfte att förändra bynamn och registerbeteckningar till traktnamn med påföljd att åtminstone i vissa kommuner hälften av bynamnen försvinner. Jag har velat fästa civilministerns uppmärksamhet på detta med anledning av det missnöje som dessa åtgärder framkallat i de orter som nu är berörda. Bynamnen är förknippade och sammanvävda med bygdens historia och kultur på ett sådant sätt att många människor just nu känner sig främmande inför det som håller på att ske. Därför skulle jag vilja fråga civilministern om det nu föreligger så starka skäl för statsmakterna och myndigheterna att man här inte kan ta rimliga hänsyn till människors valfrihet i detta fall. Statsrådet säger i sitt svar att det från flera synpunkter är önskvärt att så långt det är möjligt behålla nuvarande fastighetsbeteckningar. >Härigenom bevaras kontinuiteten med gällande beteckningar, och de kulturvärden som finns i nuvarande namn på byar och enstaka hemman sparas.» Jag är helt överens med statsrådet på den punkten, och jag hoppas att de anförda synpunkterna ligger som led motiv för lantmäteristyrelsens åtgärder i denna sak. Den hittillsvarande ordningen har emellertid fungerat tillfredsställande, och jag har svårt att förstå vad man egentligen kan vinna på en sådan här åtgärd, alldenstund i många fall ortstraditionen går förlorad. Många människor med känsla för bygdens kultur och historia ser något värdefullt som därmed går förlorat. Statsrådet säger att fastighetsägarna kommer att få tillfälle att yttra sig — att kommunerna får göra det känner jag till. Jag skulle vilja veta närmare hur detta kommer att gå till, därför att jag hittills inte upplevt något sådant. Det har alltid varit kommunerna som fått yttra sig. Om nu fastighetsägarna får yttra sig, vilka möjligheter finns då för dem att få behålla gårdsnamn och bynamn i de officiella handlingar som kommer att gälla för deras fastigheter? Jag skulle vilja ställa denna fråga.

Herr talman! Också jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag kan ansluta mig till vad herr Eriksson i Bäckmora har sagt. På samma sätt som herr Eriksson i Bäckmora konstaterar jag med tillfredsställelse att civilministern finner det önskvärt att så långt det är möjligt behålla nuvarande fastighetsbeteckningar för att man därigenom skall kunna bevara kontinuiteten med nu gällande beteckningar och de kulturvärden som ligger i nuvarande namn på byar och enstaka hemman. Jag tror att detta är väsentligt. Jag vill understryka vad herr Eriksson i Bäckmora tidigare har sagt, att det uppstått ett stort missnöje mot sådana förändringar som här föreslås och i samband med vilka bynamnen på många håll helt försvinner. Jag förstår att det i vissa fall kan vara nödvändigt alt företaga ändringar av de anledningar som statsrådet anför i sitt svar, men jag tycker att det är orimligt att datatekniken skall få styra utvecklingen på detta område i den utsträckning som man tycks vara inne på att låta den göra. Här måste vi slå vakt om de kulturvärden vi har. Bynamnen är för många människor utomordentligt viktiga begrepp, och man vill inte vara med om att de försvinner. Statsrådet säger nu att det sker samråd med kommunerna, och det är ju bra. Han säger också att fastighetsägarna får yttra sig. Här vill jag på samma sätt som herr Eriksson i Bäckmora ställa frågan: Vad ligger i uttrycket: >De fastighetsägare som berörs får också tillfälle att yttra sig.>? Har de därigenom möjligheter att påverka det slutliga ställningstagandet, eller blir de bara hörda, varefter man sätter vilket namn man vill på fastigheterna i fråga?

Herr talman! Det råder väl trots allt inga delade meningar om att det är önskvärt att vi kan få detta fastighetsregister och att det är nödvändigt att vi i detta sammanhang använder datatekniken. Det vore kanske felaktigt att inte utnyttja denna nya möjlighet att få ett för hela landet betydligt mera lätthanterligt material i samband med samhällsplanering o. s. v. Vi har faktiskt här i riksdagen beslutat att det blivande fastighetsregistret skall bygga på den nya kommunindelningen. Detta kan bl.a. medföra att vi i vissa sammanhang får flera fastigheter med samma beteckning inom större kommunområden, där vi tidigare kunnat skilja fastigheterna åt därför att beteckningarna har vilat på socknarna. Av det skälet får man alltså pröva om beteckningarna och kanske gå över till någon ny benämning. Jag delar helt den inställning som frågeställarna har uttryckt, d.v.s. att vi måste genomföra detta med yttersta varsamhet. Jag har också i mitt svar redogjort för hur saken bör hanteras. Lantmäteristyrelsen är helt inne på just den linjen ait vi skall arbeta med all möjlig hänsyn om varsamhet mot bakgrunden av de skäl som både frågeställarna och jag har anfört. Vad sedan beträffar hur fastighetsägarna skall kunna göra sin mening gällande finns det i den författning, som har utfärdats i detta sammanhang, redovisat att berörda fastighetsägare genom kungörelse i tidning eller på annat lämpligt sätt skall beredas tillfälle att ta del av upprättat förslag till traktnamn och traktindelning. Självfallet är avsikten att de skall kunna framföra invändningar, och den allmänna hänsyn som ändå bör visas i dessa sammanhang gör det naturligt att sådana invändningar beaktas så långt det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Jag noterar civilministerns förståelse för dessa problem, som vi heit plötsligt här fått ute i kommunerna, och jag vill livligt hoppas att lantmäteristyrelsen, som civilministern säger, är helt inne på linjen att man bör gå fram med stor försiktighet på detta område. Jag har verkligen inte upplevt situationen riktigt på det sättet, men det gläder mig att man nu inom regeringen hävdar en sådan uppfattning. Vad gäller de enskilda fastighetsägarnas möjligheter att: komma i kontakt med förrättningsmännen tror jag inte att det hela fungerar så som Ccivilministern menar. Jag har nämligen inte sett att det har förekommit någon annonsering i tidningarna eller tagits några kontakter med fastighetsägarna. Därför har de väl också små möjligheter att påverka dessa ärenden. Jag är närmast intresserad av hur en sådan kontakt skall åstadkommas, så att de får möjlighet till inflytande, som jag anser vara starkt motiverat.
Herr talman! Endast en kort kom mentar! Jag är mycket till freds med civilminisierns sätt att ta på denna fråga och den förståelse han visar för de värden det här gäller. Det uppskattar jag mycket, och jag tror att många ute i landet också kommer att göra det. Vad jag vill påtala ytterligare en gång är fastighetsägarnas möjligheter att påverka utvecklingen. Jag har en känsla av att de känner sig maktlösa, att det här sker saker och ting som de till sist ändå inte kan inverka på. Det är datatekniken och de 20 bokstäver denna tilllåter som får bli bestämmande för det slutliga ställningstagandet. Nu säger civilministern att invändningarna skall beaktas så långt det är möjligt. Det är visserligen ett mycket tänjbart begrepp, men med den positiva inställning som civilministern har till hela problemet hoppas jag att formuleringen betyder att mycket stor hänsyn skall tas till de enskilda fastighetsägarnas inställning.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att tillse att ensamförsörjare med barn som fyllt 16 men ej 18 år informeras om att sådant barn, enligt de nya reglerna om bidragsförskott, efter Jag har för avsikt att ta upp denna fråga med socialstyrelsen och . Kommunförbundet i god tid före det att de nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 1971.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för det positiva svaret som borgar för att man verkligen kommer att se till att information om de nya bestämmelserna når ut till de föräldrar det gäller. | Höjningen av bidragsbeloppen och åldersgränsen för bidragsförskott är en mycket betydelsefull reform. Redan vid de undersökningar som gjordes inför de stora studiesociala reformerna :' vid 1960-talets början visade det sig att inkomstläget för ensamförsörjare .med barn i dessa åldrar var oerhört lågt och att många dessutom: helt och hållet levde på socialhjälp. Jag tror inte att situationen är så värst mycket bättre för dessa i dag — förbättringarna har mest gynnat dem som har barn i betydligt lägre åldrar, ty de har kommit de senaste åren. De barn som har en ensamstående förälder är dessutom betydligt fler i tonårsgruppen än i de lägre åldrarna, eftersom vi här utöver barn till föräldrar som inte varit gifta får räkna med såväl skilsmässobarn som barn till änkor eller änklingar. Situationen är mycket svår för många av dem. Jag tror att en stor del av de 10 procent av barnen som inte går vidare till högre studier efter grundskolan finns i denna Srupp. Anledningen till att jag ställde frågan var att det mycket kortfattat anges i propositionen att ansökan måste göras, men det står inte hur detta skall gå till. Det finns inte heller några upplysning ar härom i socialboken: Barnavårdsmannainstitutionen är inte effektiv i detta fall, eftersom barnavårdsman bara utses för sådana barn vilkas föräldrar är ensamstående på grund av att de inte var gifta när de fick barnen. Därför måste man finna någon annan metod att nå dessa föräldrar med information. f Efter det svar som jag har fått litar jag på att man också kommer att se till att så sker.

Herr talman! Herr' Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder som underlättar för elever på fackskolans tekniska linje som saknar grundskoleutbildning i språk att få möjligheter att fullfölja utbildningen. Enligt vad jag erfarit har skolöverstyrelsen vidtagit åtgärder varigenom eventuella brister i förkunskaper hos elever i fackskolan kan avhjälpas.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Den fråga som jag har ställt har samband med undervisningen i engelska i fackskolans årskurs 1 i tekniska linjen. På denna linje intas en viss kvot av elever som tidigare inte har läst språk men som på grund av praktisk yrkesverksamhet förklarats kompetenta för fackskolestudier. De skall då läsa eng elska endast i årskurs 1 och väljer givetvis att läsa den allmänna kursen, d.v.s. den lättare kursen. Enligt förordningen skall de samläsa med de övriga eleverna, som alltså har gått i grundskolan och redan studerat engelska i sex år. Problemet är att den samläsningen inte fungerar så tillfredsställande. Jag tror inte ens att stödundervisning räcker till för att man på ett år skall inhämta sju års kunskaper. Dessa elever söker sig till den tekniska fackskolan för att lära sig till ett tekniskt yrke, och de betraktar kanske engelskan som någonting mindre angeläget, i synnerhet som de skall läsa ämnet endast under ett år. Man har från lärarhåll förklarat att detta medför en del problem och bekymmer, och det gör det förmodligen även för eleverna. Det skall antagligen även ges betyg i engelska åt dessa elever, något som också kan medföra vissa svårigheter. Jag har inget förslag om hur man skall lösa denna fråga. Statsrådet säger att det finns möjligheter att lösa den, men det har alltså från lärarhåll ändå getts uttryck för vissa bekymmer när det gäller dessa elever. Jag hoppas att det som statsrådet säger finns möjligheter att få det hela att fungera enligt skolöverstyrelsens anvisningar.
Herr talman! Utom språk gäller detta problem huvudsakligen matematik, och skolöverstyrelsen har redan satt in resurser för stödundervisning i form av preparandkurser. Jag vill hävda att problemet huvudsakligen inte är ekonomiskt utan snarare att se till att de resurser som står till buds utnyttjas. Utöver dessa korta preparandkurser kommer naturligtvis den växande vuxenutbildningen i detta avseende att spela en mycket positiv roll i framtiden.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig, om jag är beredd ta initiativ till samordning mellan utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att åstadkomma möjligheter för ungdomar som slutat grundskolan att under ett å två år bedriva förvärvsarbete som förberedelse för fortsatt utbildning. Det föreligger inte några hinder för ungdomar som så önskar att efter grundskolan gå ut i arbetslivet och därefter återkomma till studierna. BI a. den starkt expanderande vuxenutbildningen har förbättrat möjligheterna härvidlag. Ungdomar som på detta sätt uppskjuter sitt val av fortsatt utbildning kan också tillgodoräkna sig yrkesverksamheten som merit, framför allt inom ramen för den s.k. fria kvo :en, vid intagning till gymnasieskola. Arbetsmarknadsmyndigheterna medverkar som alltid när det gäller arbetssökande med förmedling av lämpliga arbeten.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Vid olika tillfällen kommer vi väl litet var i kontakt med ungdomar som efter grundskolan är trötta på skola och studier och helt enkelt inte vill se åt några böcker eller tänka på utbildning. De är inte disponerade för fortsatta studier. Nu säger statsrådet att det inte föreligger några hinder för ungdomar som så önskar att efter grundskolan gå ut i arbetslivet och därefter återkomma till studierna. Han hänvisar till vuxen utbildningen och framhåller att ungdomar som på detta sätt uppskjuter sitt val av fortsatt utbildning kan tillgodoräkna sig yrkesverksamheten som merit. Kanske tycker jag att svaret går något vid sidan om min fråga, som gällde samordningen mellan förvärvsarbete och utbildning. För de flesta av dessa ungdomar tror jag att arbetsmarknaden vore det bästa alternativet under några år. Jag har emellertid den uppfattningen att arbetsmarknaden inte alltid är anpassad så att den appellerar till dessa ungdomars läggning och intresseinriktning. Vi saknar helt enkelt den samordning mellan utbildning och arbetsmarknad som vi: behöver. Kunde vi få en samordning här tror jag det skulle ge bättre resultat utbildningsmässigt och ge många ungdomar bättre startmöjligheter. Visst : står arbetsförmedlingarna till förfogande, men jag tror att många ungdomar upplever det som ganska svårt att få ett arbete som passar och ett arbete — vilket jag efterlyst — som är en förberedelse för fortsatta studier. Det är detta som är det väsentliga. Jag tror vi måste komma därhän att vi kan varva teoretisk utbildning och praktiskt arbete. Det skulle vara betydelsefullt ur flera synpunkter. Även om statsrådet här säger att man tar hänsyn till det praktiska arbetet och att det är en merit tror jag det vore önskvärt om det praktiska arbetet kunde värdesättas ännu mer. Borde inte just detta att ha arbetslivserfarenhet få ett större meritvärde för den som söker till eftergymnasial utbildning? Jag tror det vore värdefullt.

Herr talman! Jag är medveten om att det för många ungdomar finns arbete. Mcn jag tror också att många 16—17 åringar, som vill ha förvärvsarbete under ett eller två år som förberedelse för utbildning, står inför en litet annorlunda situation.
Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig, om jag anser att grammatikinslaget i språkundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan är av tillfredsställande omfattning. Avvägningen mellan olika moment i kursplanerna är en pedagogisk-metodisk fråga som inte kan ges ett generellt svar. Den är bl.a. beroende av hur undervisningen utformas.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Anledningen till min fråga är bl.a. den kritik som riktats mot språkundervisningen såsom den nu bedrivs. Bristerna har påtalats av lärare, elever, föräldrar som bl.a. försöker hjälpa sina barn med läxorna, utbildningsledare m.fl. Tid ningarna har också slagit larm. Den senaste månaden har det i våra större tidningar framhållits att det finns brister i språkundervisningen. Förra veckan hade tidningen Arbetet en artikel om detta. »De svenska gymnasiernas språkundervisning är ett enda stort misslyckande», säger en utbildningsledare i denna artikel. Han har under fyra veckor besökt 14 svenska gymnasier och försökt bilda sig en uppfattning om elevernas språkkunskap. Det är inte mot eleverna och lärarna han riktar sin kritik utan det är mot skolöverstyrelsen och gymnasiets läroplan. När det gäller de muntliga förhören — att använda ord och fraser — klarar eleverna sig bra, men när det gäller de skriftliga proven går det sämre. Det är här som grammatikinslaget spelar en stor roll. När eleverna upplever detta finns det risk att de förlorar intresset för språkundervisningen. I ett litet land som Sverige måste vi använda främmande språk i vårt internationella umgänge. Språkutbildningen är därför alldeles för viktig för att den skall tillåtas att misslyckas. Det är min förhoppning att utbildningsministern ägnar detta problem all den uppmärksamhet det förtjänar.
Herr talman! Undervisningen i grammatik i skolans språkutbildning är anpassad efter de mål i stort som har ställts upp för språkundervisningen. Den debatt som har förts på senare tid om behovet av undervisning i grammatik bortser enligt min mening i stor utsträckning från det förhållandet. Vissa delar av debatten har utgått från förhållanden som var gängse i skolväsendet kanske ännu för några år sedan och uppmärksammar inte den tyngdpunktsförskjutning som har ägt rum. Det bör också uppmärksammas att det mål som har ställts upp för språkundervisningen inom skolan går tillba ka på olika undersökningar om behovet av språkkunskaper, vilka har utförts av skolutredningarna, t.ex. den avnämarundersökning som gymnasieutredningen gjorde. Frågan, om undervisningen är tillräcklig eller inte, kan alltså bara bedömas mot de mål som har ställts upp för undervisningen. Detta gäller också behovet av grammatikinslag i undervisningen. Jag vill bestämt tillbakavisa de generella påståenden som ibland görs i pressen, att den nuvarande språkundervisningen skulle vara misslyckad. Det är, herr talman, inte så länge sedan jag själv gick i skolan. Jag hade glädjen att genomgå den gamla realskolan. Efter att ha besökt också skolorna i dag måste jag säga att dagens ungdom har betydligt bättre språkkunskaper om vi jämför med de målsättningar som har satts upp, nämligen förmåga att tala de främmande språken, än vad vi i min generation hade.
Herr talman! Om man märker att det mål som är uppsatt inte är riktigt, är det viktigt att ingripa i tid, så att eleverna inte alltför länge behöver vara utsatta för experiment i utbildningen. Vi föräldrar som sänder våra barn till skolan har rätt att kräva att de ansvariga ordnar det så att eleverna får den bästa möjliga undervisning under de viktiga år som de går i skolan.

Herr talman! Herr Adamsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att grundutbildning i ämnet socialantropologi snarast kommer till stånd vid Lunds universitet samt om ämnet under en övergångstid automatiskt bör knytas till sociologiska institutionen på sätt som föreslagits av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och Lunds studentkår i yttrande över »Utredningen för etnografi och socialantropologi>. Av universitetskanslersämbetet = tillkallade utredningsmän för vissa frågor rörande etnografins och socialantropologins ställning i universitetsorganisationen m.m. har föreslagit bl.a. att studiekurser i socialantropologi skall anordnas i Lund och rekommenderat att ämnesområdet förs över till samhällsvetenskaplig fakultet. Utredningen har remissbehandlats. Beredningen av förslaget i denna del är emellertid ännu inte slutförd inom universitetskanslersämbetet. Enligt vad jag erfarit har ämbetet för avsikt att i petita för budgetåret 1971/72 återkomma i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Frågan gäller ett stort ämnesområde, och det skulle vara frestande att ta upp en läng re debatt med statsrådet än vad institutet med enkla frågor gör möjligt. Bakgrunden till min fråga är det förhållandet, att det för närvarande inte förekommer någon undervisning i Lund i detta ämne, utan eleverna — i varje fall de som önskar vidareutbildning — måste söka sig till universitetet i Köpenhamn. Det föreligger ett mycket stort intresse bland studenterna i Lund för ämnet, inte minst inom den s.k. ulandsgruppen. Jag tror att statsrådet är väl medveten om detta förhållande. I remissyttranden över den berörda utredningen har såväl Lunds universitet som Lunds studentkår uttalat förhoppningar om att s.k. grundundervisning i ämnet skall komma till stånd redan hösten 1970. Jag är väl medveten om att detta nu icke är möjligt, och jag förstår att statsrådet innan beredningen är slutförd icke vill göra några bestämda utfästelser. Eftersom saken skall tas upp i petita för budgetåret 1971/72 hoppas jag att ärendet i samband därmed kommer att föras upp i riksdagen och att jag då får möjlighet att återkomma. Jag hoppas också att statsrådet verkar i sådan riktning att ett ställningstagande från statsmakternas sida icke fördröjes. hindra nedläggning av Svenska turistföreningens högfjällsanläggningar

Herr talman! Herr Ullsten har frågat vilka omedelbara åtgärder man från regeringens sida är beredd att vidta i syfte att garantera fortsatt drift av de av Svenska turistföreningens högfjällsanläggningar som enligt uppgift i pres sen hotas av nedläggning på grund av ekonomiska svårigheter. Genom beslut i februari i år har regeringen uppdragit åt de sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden m.m. att skyndsamt utreda frågan om huvudmannaskapet för vandringslederna i fjällvärlden och om hur underhållet och driften m.m. av lederna och därtill hörande anläggningar skall finansieras. Turistföreningens anläggningar omfattas av de sakkunnigas uppdrag. Regeringen har alltså redan uppmärksammat den fråga herr Ullsten har ställt. Förslag från de sakkunniga bör avvaktas innan ställning tas till eventuella statliga stödåtgärder. Jag vill tillägga att Turistföreningen erhållit bidrag för innevarande budgetår ur fonden för friluftslivets främjande med 180 000 kr. till administration av föreningens fjällverksamhet och gästhamnsverksamhet.
Herr talman! För en tid sedan kunde vi läsa i pressen att vad som i en av artiklarna kallades »fjällvandrarnas Mecka> — Sylstationen — hotades av nedläggning. Ytterligare två anläggningar, som tillsammans med Sylarna gör den här delen av Jämtlands fjällvärld tillgänglig för turister — Helags och Blåhammaren — var också i farozonen. Orsaken var att det fattades pengar för den fortsatta driften. Svenska turistföreningen har drivit den här sortens änläggningar i snart 80 år och har gjort det med mycket litet stöd från det allmänna. Enligt uppgifter har man sedan 1936 fått 2,1 miljoner i bidrag för investeringar och knappast någonting alls — utöver de belopp som statsrådet just nämnde — för driftkostnader. Nu har det visat sig att STF inte kan fortsätta med detta. I en skrivelse till regeringen i oktober 1968 visade man att vandringsleder, vindskydd, broar etc. kommer att dra en kostnad av cirka 700 000 kr. per år i fortsättningen och att föreningen inte kan klara detta på egen hand. Ovanpå detta kommer kostnaderna för driften av den typ av större fjällanläggningar som jag talat om. Jag tycker inte heller det är rimligt att en enskild organisation ensam skall svara för denna uppgift. Det måste anses vara en viktig samhällsservice att göra våra svenska högfjäll tillgängliga för turism, och då är det rimligt att samhället också står för en del av kostnaderna. Detta problem måste givetvis få en lösning på lång sikt, och det är väl den saken som den utredning som statsrådet nämnde skall syssla med. Men vad det just nu gäller är en snabbinsats — det handlar kanske om några månader för att rädda dessa stationer, Sylstationen, Helags och Blåhammaren. Vad som behövs är ungefär ett par miljoner kronor. Får man inte fram dem tvingas Svenska turistföreningen att stänga Sylstationen helt och hållet och att göra om de två andra till bemannade fjällstugor. Statsrådets hänvisning till att denna sak skall prövas, när kommittén lagt fram sina förslag, innebär alltså inget svar på min fråga. Min fråga gällde: Vad skall man göra nu för att rädda dessa stationer, för att Sylarna, Helags och Blåhammaren inte skall stå stängda eller nästan stängda, när turistsäsongen börjar nästa år? Jag vill fråga statsrådet: Har man från regeringens sida inga planer på att göra någonting nu för att rädda dessa stationer från nedläggning?
Herr talman! Jag har i mitt svar redovisat vad regeringen tänker göra. Den utredning som har tillsatts har tillkommit bl.a. på grund av de problem som herr Ullsten aktualiserat, och den här delen av kommitténs uppdrag har kommittén anmodats att utreda mycket skyndsamt. Innan kommittén är färdig med sitt speciella uppdrag på denna punkt, finns det ingen anledning att vidta några åtgärder. Jag är alldeles övertygad om att kommittén är medveten om de problem som existerar för dessa anläggningar och kommer att se till att vi får ett mycket skyndsamt förslag. Emellertid bör jag kanske säga att frågan är mycket större än vad herr Ullsten gör gällande. Det är ju så att för alla de fjällanläggningar vi har -—— det gäller inte bara Turistföreningens — är det ett oerhört splittrat huvudmannaskap, och detta är inte till gagn för turismen däruppe. Vi måste se till att vi får ordning på huvudmannaskapet, så att vi undviker nuvarande splittring i driften och marknadsföringen. Att staten i dag skulle lämna direkta bidrag, innan frågan om huvudmannaskapet lösts, är inte välbetänkt. Jag kan alltså lugna herr Ullsten med att kommittén är medveten om detta problem och skyndar sig.

Herr talman! Det är utmärkt att denna utredning sysslar med frågan om huvudmannaskapet för våra fjällanläggningar. Vi har ju i Sverige trots unika förutsättningar en ganska för att inte säga mycket dåligt utvecklad turism på många områden, inte minst när det gäller fjällturismen. Men om herr statsrådet läser min fråga igen, skall han upptäcka att jag inte frågade om den saken. Jag inser att detta är en stor fråga på lång sikt som måste lösas vad gäller finansiering och huvudmannaskap och allt detta, men min fråga gällde en akut situation som har uppstått och som måste lösas snabbt. Det gäller en akut finansieringskris för dessa tre stationer som ifall de stängs kommer att stänga turisterna ute från en av de mest attraktiva delarna av den svenska fjällvärlden. Detta är ingen nyhet för regeringen eller övriga myndigheter. Dels nämnde jag den skrivelse som ställdes till regeringen 1968, dels har man gjort uppvaktningar hos arbetsmarknadsstyrelsen den 25 november förra året, hos landshövdingen i Jämtlands län den 16 januari i år, hos inrikesministern den 19 februari, hos den kommitté som statsrådet nämnde den 8 april. Det förhåller sig inte heller så att det finns anledning tro, att detta är något slags skrämskott från Turistföreningens sida så att man egentligen klarar sig men försöker sig på en liten manöver för att få fram mer pengar än man annars skulle få. Det gäller allvar. Turistföreningen hade ett styrelsesammanträde den 20 april, varvid dess direktör framlade en utförlig promemoria som jag haft tillfälle att läsa. Han visar på ett ganska övertygande sätt hur katastrofal situationen är. Det konstaterades först att STF bör fortsätta att vara huvudman för dessa anläggningar, gärna tillsammans med någon annan, och att man måste få ett hundraprocentigt bidrag för renovering av de här anläggningarna. »I annat fall», säger styrelsen, »torde för föreningen icke återstå annat än att överväga nedläggande av driften vid dessa fjällstationer och omändra dem så, att de kunde erbjuda inkvartering av vanlig fjällstugekaraktär eller att i vissa fall helt stänga anläggningarna. Beträffande Jämtlandsstationerna kunde man, om hundraprocentigt bidrag för nödvändiga förbättringsarbeten icke kunde erhållas, förutse, att Sylstationen från och med vintersäsongen 1971 finge stängas, medan Blåhammaren och Helags finge omändras till bemannade fjällstugor.» Jag tror att det skulle vara ett mycket dystert besked till både svenska och utländska fjällentusiaster, om de här tre nyckelanläggningarna i den svenska fjällvärlden skulle behöva stängas, därför att det fattas några futtiga miljoner.
Herr talman! Miljoner är inte futtiga, och det gäller att avväga hur mycket man skall satsa på turismen. De ifrågavarande anläggningarna är emellertid inte nedlagda ännu, och läget är inte så akut som herr Ullsten vill göra gällande. Det gäller investeringar, renoveringar m.m. som det inte är absolut nödvändigt att göra för dagen. Vi följer emellertid frågan uppmärksamt. Än så länge har inte några anläggningar lagts ned, och inget beslut har heller fattats om det.
Herr talman! Det är faktiskt litet förvånande att höra statsrådet säga, att det kanske inte alls är nödvändigt att göra investeringar i de turistanläggningarna som vi nu talar om. Anledningen till att man anser sig vara tvungen vidta åtgärder är för det första, att de sanitära anordningarna är dåliga. Man vill inte ta på sitt ansvar att fortsätta driften ytterligare ett år. För det andra är förhållandena för personalen där uppe så otillfredsställande, att man inte heller av det skälet kan tänka sig fortsätta driften utan viktiga renoveringar. När det gäller Sylstationen är det exempelvis fråga om att bygga rymliga personalbostäder, och på de andra stationerna rör det sig om insatser av liknande slag. Man kan inte avfärda detta och säga att det inte är aktuellt. Det rör sig om i högsta grad aktuella och angelägna insatser. Det gäller följande: får man pengar kan driften fortsätta, om inte, måste man stänga helt eller delvis. Såvitt jag förstår finns det ingen annan möjlighet att få pengar för dessa ändamål just nu än genom statsbidrag.
Herr talman! Om herr Ullsten hade lyssnat litet bättre på mig hade han märkt, att jag aldrig sagt att man inte behöver vidta de här åtgärderna. Jag inser att det säkert behövs, och det är också nödvändigt att göra mycket mer på många andra anläggningar. Men för dagen är man inte tvungen att stänga anläggningarna, även om åtgärder inte kan vidtas just nu. På sikt måste man däremot alldeles självfallet göra någonting om verksamheten skall kunna bedrivas.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om regeringen överväger snara åtgärder för att hindra förstöringen av för jordbruket särskilt lämplig mark i vårt land. I sådana fall då man avser att ta i anspråk jordbruksjord för andra ändamål än livsmedelsproduktion måste givetvis en avvägning mellan de olika samhällsintressena komma till stånd. Jag vill erinra om att vid utarbetandet av region-, generaloch byggnadsplaner förekommer alltid samråd mellan resp. planeringsorgan och lantbruksnämnd, när jordbruksmark av någon betydelse berörs av planen. Lantbruksnämnderna har därvid att tillvarata jordbrukets intressen. Självfallet måste vi räkna med att för jordbruk särskilt lämplig mark även i framtiden i viss utsträckning kommer att tas i anspråk för andra ändamål än livsmedelsproduktion. Så länge detta inte påverkar vårt försörjningsläge finner jag inte anledning att vidta några speciella åtgärder.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Dess summa är att så länge vårt försörjningsläge inte påverkas finns ingen anledning att vidta några speciella åtgärder. Skall jag vara riktigt ärlig måste jag säga, att jag inte väntade något positivt svar. Om man betraktar regeringens handlande på jordbrukspolitikens område måste man säga att spåren förskräcker. Jag har svårt att värja mig för känslan att man inom regeringen är belåten med att en del ur vissa synpunkter besvärlig jord försvinner ur livsmedelsproduktionen. Regeringen har med andra ord ingen lust att främja den produktionen. Statsrådet säger ju också att vårt försörjningsläge är sådant att en del jord egentligen inte behövs längre. Det står ordagrant i svaret: »Självfallet måste vi räkna med att för jordbruk särskilt lämplig mark även i framtiden i viss utsträckning kommer att tas i anspråk för andra ändamål än livsmedelsproduktion.» Jag undrar om man här i landet verkligen vet om vad som sker. Enligt uppgift skall storstaden Malmö sluka ytterligare 45 000 hektar prima jord, och Lund lägger sig till med 450 tunnland av Skånes bästa jord bara ur en enda egendom, har det sagts i en tidnings artikel för ett par veckor sedan. Och om någon gör invändningar häremot gör man sig lustig över den människan och säger att staden självfallet måste växa. Vet ni inte, säger man, att vi inte har något val? Vi måste ha mer mark. Jordbruksministern säger också i svaret att lantbruksnämnderna skall tillvarata jordbrukets intressen, och det vet jag. Men det hjälper tydligen inte. Jag är för min del mycket rädd om den hävdade jorden, de bördiga jordarna. Det måste bli ett stopp för jordförstöringen. Vi har där inte något val, om vi är rädda om människorna. Skall vi bygga, så finns det annan mark att bygga på. Den avvägning som det här talas om i svaret måste utfalla så att vi här i landet inte har någon jord av denna beskaffenhet som vi har råd att förlora. Härtill kommer vad vi i så många andra sammanhang har tagit upp, inte minst i motioner som avslagits av riksdagen under denna månad, nämligen att tätorten, mammutstaden, är underlägsen som boendemiljö. Den är i sig ett hot mot människans hälsa och tillvaro. Den ödelagda jordbruksmarken representerar alltså en dubbel fara: 1. Vi förlorar oersättlig jordbruksmark, som aldrig mer kan användas för sitt rätta ändamål. 2. Vi får husanhopningar som ingen till slut orkar leva i. Också sett ur denna aspekt är regeringens politik ödesdiger.

Herr talman! Vi diskuterade denna fråga här i riksdagen ganska ingående för någon månad sedan med anledning av bl.a. en motion av herr Nilsson i Agnäs. Redan då svarade jordbruksutskottet på den fråga som jag i dag har besvarat. Låt mig nu bara tillägga att herr Nilsson i Agnäs överdriver denna sak. Det är riktigt att vi använder god jordbruksmark för bebyggelse, men av den nedlagda eller ur produktion tagna jordbruksmarken utgör den del som används för bebyggelse en mycket ringa procent. Den största delen av den nedlagda jordbruksmarken användes för andra ändamål; den beskogas eller får ligga orörd. Sverige är långtifrån det enda land som tar jordbruksmark ur produktionen. Amerikas förenta stater plockar bort ca 15 miljoner hektar ur jordbruksproduktionen, och i EEC-länderna förbereder man en nedläggning av jordbruksmarken av ungefär samma storlek. Däremot har vi i detta hus beslutat, att om en viss del skall vara jordbruksmark, då får inte matjorden tas därifrån. Den marken betraktas på samma sätt som grustäkter. Då får man enligt jordhävdslagen, som trädde i kraft den 1 januari i år, inte röra någonting. Den mark vi har bestämt oss för att ha kvar i jordbruksproduktionen får alltså inte förstöras. Men vi kommer framöver att ta ytterligare mark ur produktionen. Som norrlänning borde herr Nilsson i Agnäs väl vara glad över att vi lägger ned jordbruksmark i Skåne, så att ni får en chans att ha kvar jordbruket uppe i norra delen av Sverige.
Herr talman! Även om jag har respekt för att tiden är knapp måste jag få säga några ord. E Om vi en dag upptäcker att vi behöver de jordar vi nu lägger ned kan det vara för sent — de städer vi byggt kan vi inte riva ned igen och den asfalt vi lagt kan vi inte ta bort. Med anledning av statsrådets uttalande att det endast är en ringa procent av den ur produktion tagna jordbruksmarken som används för bebyggelse vill jag säga, att så kan vara fallet om man räknar in alla jordbruksområden i Sverige. Det gäller emellertid en ganska stor procent av den riktigt fina jorden i Sverige. mot bakgrunden av att USA och andra stater tar bort jord ur produktionen är dubbel anledning för oss att försöka behålla den jord på vilken vi kan producera livsmedel. Jag tvivlar på att vårt försörjningsläge inte är sådant att det snart kan bli stora risker för livsmedelsförsörjningen. Tål det t.ex. en avspärrning från andra länder? Med anledning av statsrådets påpekande att jag borde vara glad om det läggs ned jord i Skåne vill jag säga att jag inte ser på denna fråga såsom regionalpolitiker utan som svensk. Jag är medveten om att jorden i Norrland inte kan mäta sig med jorden i Skåne. Jag menar att den jord som kan användas för jordbruksproduktion skall utnyttjas för detta ändamål. Lägg i stället städerna i Norrland! Vi har där god mark för stadsbebyggelse. Då får vi också mera folk och även industrier däruppe. Om statsrådet vill gynna Norrland, bör han också se till att inte den bördiga jorden i Skåne ytterligare förstörs från jordbrukets synpunkt.
Herr talman! Jag skulle naturligtvis i och för sig inte ha något emot att lägga Skåne i Norrland, men det är litet svårt för mig att genomföra det. Den mark vi tar bort ur jordbruksaroduktionen asfaltbeläggs eller bebyggs i utomordentligt ringa grad, även om vi bygger en del stora sjukhus och skolor m.m. på den. Den stora delen av denna mark beskogas och kan utnyttjas för jordbruksändamål. Om nöden skulle klappa på dörren och vi behöver ha mera jordbruksmark, är sådana områden alldeles ypperliga för detta ändamål.
Herr talman! Jag har som ung pojke varit med om att tillsammans med min far bryta åker ur skog, och jag vet att det är ganska arbetsamt och att det tar lång tid innan marken ger skörd. Jag medger att jag är gladare över att man lägger skog på jordbruksmark än över att man bygger städer på den. Det är en tröst att det en gång går att ta bort skogen och odla säd på marken, även om det är ett hårt arbete. Däremot har jag svårt att förstå det resonemang som statsrådet än en gång för och som går ut på att det endast är en ringa och betydelselös andel som bebyggs. Jag anser 45 000 hektar jordbruksmark i trakten av Malmö vara värda mer än en guldgruva.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat jordbruksministern om han vill medverka till att användningen av herbicider av fenoxiättiksyratyp förbjuds i avvaktan på ytterligare undersökningar om medlens skadeverkningar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Medel av den angivna typen är underkastade bestämmelserna i bekämpningsmedelsförordningen. Detta innebär bla. att det ankommer på giftnämnden att avgöra om de får användas eller inte. Nämnden kan också uppställa villkor om användningen till förebyggande av skada. Jag har inhämtat att giftnämnden nyligen har tagit upp frågan om den fortsatta användningen av dessa medel. Så snart vissa kompletterande upplysningar erhållits kommer nämnden att ta ställning till denna fråga.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

Medlen används även av statens vattenfallsverk och av SJ och utnyttjas alltså mycket allmänt i vårt land. För besprutningen av skogar med dessa buskbekämpningsmedel används ibland flygplan. Det har inträffat en del händelser inte bara i vårt land utan även i samband med det ohyggliga kriget i Vietnam, vilka väckt uppmärksamhet kring dessa frågor. Senast har det inträffat en händelse i fjällvärlden, där en betydande del av en sames renar avlidit av icke fullt klarlagda orsaker. Vidare har det förekommit att vajor i förtid kastat sina foster. Detta föranledde undersökningar, och i den rapport som därefter avgavs heter det: >Undersökningsresultatet kan ej tolkas som ett klart bevis på att fenoxisyrorna varit dödsorsaken men en därav vållad allmänpåverkan kan ej uteslutas. Ej heller kan, i ljuset av nyare rön rörande vissa i klorfenoler och därur framställda produkter förekommande = föroreningars toxicitet, uteslutas att fenoxisyrorna i förevarande fall varit en åtminstone bidragande orsak till observerade kastningar.» Jag tycker att detta är mycket oroande. Det har ju stått i tidningarna om saken, och uttalanden har gjorts av ett flertal experter. En laborator säger: >Påverkan på djur är en sak, påverkan på människor en helt annan.» Jag anser för min del att om detta påverkar djuren — och det gör det ju enligt den nyssnämnda rapporten — får vi inte betrakta detta som oviktigt. Vi har ju en stor och rik fauna, och det är mycket oroande för denna att dessa gifter sprids över stora områden. Vi får inte bedöma saken bara med utgångspunkt i hur dessa gifter påverkar människor. Låt mig citera ytterligare en expert. Han säger: »De här kemiska preparaten är mariga och vi vet för lite. Sanningen är att den tekniskt-naturvetenskapliga utvecklingen rusar så snabbt att vi har oöverstigliga svårigheter att kontrollera vad vi själva gör.» Herr talman! Jag tycker att de citerade uttalandena är synnerligen oroande. I en av artiklarna nämns också att en svensk kvinna anser att orsaken till att det barn hon fött var missbildat är att hon när hon var gravid åkte på en väg som nyss besprutats med sådant här giftmedel. Detta är faktorer som enligt min mening gör att man med snabbhet och noggrannhet måste pröva, om användningen av detta medel skall få fortsätta.
Herr talman! Jag är övertygad om att giftnämnden tar mycket seriöst på denna fråga. Den är utan tvivel viktig — jag delar herr Jönssons i Ingemarsgården uppfattning på den punkten. Vi har giftnämnden som det särskilda organ som skall pröva bekämpningsmedel med hänsyn till de risker som de kan innebära, och som jag framhållit i mitt svar har nämnden nyligen tagit upp frågan om den fortsatta användningen av de herbicider som herr Jönsson i Ingemarsgården nämnt. Giftnämnden har alla de befogenheter som behövs för att förhindra användningen av olika medel, om detta är motiverat med hänsyn till de skaderisker som kan föreligga. Jag vill än en gång understryka, herr talman, att denna fråga nu blir föremål för nämndens slutliga ställningstagande.
Herr talman! Jag har egentligen ett önskemål till som jag skulle vilja framföra, och det är att denna prövning sker så snabbt att besked kan lämnas före sommaren. De omfattande flygbesprutningarna utförs ju som regel sommartid.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat om jag anser det tiilfredsställande att tjänsteman vid lantbruksnämnd uppträder som partsrepresentant vid fastighetsköp. Som svar på herr Josefsons fråga ber jag att få hänvisa till prop. 1970: 72 med förslag till lag om ändring i statstjänstemannalagen m.m. Där behandlas bl.a. frågan om rätten för statstjänstemän att inneha bisysslor och de begränsningar som bör göras i denna rätt. Jag skall inte här redogöra för alla de synpunkter som i propositionen anförs på hur en bisysslas till låtlighet bör bedömas. En samlad bedömning måste ske av de omständigheter som kan ha betydelse för att bevara allmänhetens förtroende för tjänstemannen och därmed också för myndighetens opartiskhet och objektivitet. Omständigheterna i det enskilda fallet avgör alltså om det är tillfredsställande eller inte att en tjänsteman 1. ex. uppträder som partsrepresentant vid fastighetsköp.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det innehåller inte något bestämt ställningstagande till frågan, och jag är förvånad över att jordbruksministern inte något mera har preciserat sin ståndpunkt. Lantbruksnämndernas främsta uppgift är enligt min uppfattning att genom rådgivning bistå jordbrukarna. Detta bör ske såväl på produktionsområdet som i fråga om driftplanering och ekonomisk driftkalkylering. För att denna verksamhet skall kunna fungera tillfredsställande fordras ett gott och förtroendefullt samarbete mellan jordbrukaren och lantbruksnämndernas tjänstemän. Därtill kan sägas att det anses självklart att dessa representanter för lantbruksnämnderna, som är experter, skall vara objektiva och opartiska och stå helt fria från utomståendes ekonomiska intressen. När man därför i pressen läser att tjänstemän vid lantbruksnämnder, visserligen med tillfällig tjänstledighet, uppträder som representanter för fastighetsköpare — i det i pressen berörda fallet som representant för en större kommun — frågar jag mig: Kan det vara lämpligt att lantbruksnämndens tjänstemän uppträder som partsrepresentanter? Helt naturligt skall lantbruksnämnderna biträda med uppgörande av driftkalkyler och annat för att ge råd vid fastighetsköp. Men att ta tillfällig tjänstledighet och företräda part vid Iastighetsköp är för mig ett felaktigt handlande. Förtroendet för lantbruksnämndernas objektivitet och opartiskhet kan därigenom ställas i tvivelsmål, och förutsättningen för ett förtroendefullt samarbete mellan lantbruksnämnd och jordbrukare kan därigenom omintetgöras. Avsikten med min fråga var att fästa jordbruksministerns uppmärksamhet på vad som härvidlag enligt pressen har inträffat. Jag förväntar mig att jordbruksministern följer denna fråga med den allra största uppmärksamhet för att förhindra att man därigenom skadar det goda samarbete som i de allra flesta fall är rådande mellan lantbruksnämnd och jordbrukare. Jordbruksministern anknyter sitt svar till den fråga vi i går behandlade, propositionen 72 och andra lagutskottets utlåtande nr 52.

Herr talman! Jag erkänner att svaret är generellt hållet men så som frågan är formulerad måste det vara så. Tjänstemän vid lantbruksnämnderna har naturligtvis samma rättigheter som andra statstjänare både enligt statstjänstemannalagen och enligt den instruktion som gäller för deras arbete. När man skall bedöma statstjänstemännens rätt att ha bisysslor, är det klart att man måste ta hänsyn till om bisysslan rör myndighetens arbetsom råde. När det gäller fastigheter som köps och säljs i strukturrationaliseringssyfte inom jordbruket kan det, som herr Josefson i Arrie säger, inte råda någon tvekan om att det rör tjänstemannens arbete på sådant sätt att han rimligtvis inte bör vara partrepresentant. I det av herr Josefson i Arrie åberopade fallet skulle marken icke användas för jordbruksändamål. Jag var då litet tveksam, om man verkligen skulle kunna förbjuda tjänstemannen att åta sig detta uppdrag. Jag har velat påpeka att det är en väldig skillnad, om en tjänsteman används för sådant som direkt berör hans arbetsområde. Jag vill emellertid absolut framhålla att tjänstemannen naturligtvis måste klart deklarera vem han representerar, så att det inte kan uppstå missförstånd och kanske misshälligheter mellan lantbrukstjänstemännen och jordbrukarna.

Herr talman! Jag är tillfredsställd med vad jordbruksministern sade i början av sitt inlägg, nämligen att ärenden som fastighetsköp ligger inom området för lantbruksnämnds verksamhet. Däremot blev jag något förvånad över slutet av hans anförande, där han gjorde gällande att det i fråga om mark som icke skall användas som jordbruksmark inte skulle vara helt klart om samma regel borde tillämpas. Jag har den uppfattningen att det på grund av det förtroendefulla samarbete som är rådande mellan jordbrukare och lantbruksnämnd inte är ovanligt, att jordbrukare anlitar lantbruksnämndstjänstemän även när det gäller värdering av sin fastighet eller möjligheterna till handlande då en kommun uppträder som markköpare. Det är just i en sådan situation det kan vara svårt för den enskilde att bedöma i vilken roll lantbruksnämndens tjänstemän uppträder. Det är mycket svårt för en tjänsteman att uppträda objektivt i sin tjänst i lantbruksnämnden, om han vid vissa till fälle uppträder som partrepresentant vid fastighetsköp.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att det bitvis mycket dåliga vägnätet i Gävleborgs län skall kunna förbättras i snabbare takt än för närvarande. Den kvalitetsgradering av riksvägar och genomgående länsvägar som vägverket gjorde år 1968 visar, att båda dessa vägtyper har högre standard i Gävleborgs län än genomsnittligt för hela riket. Sett från godstransportsynpunkt har man kunnat höja den tillåtna belastningen till 10/16 tons axeloch boggitryck på inte mindre än 61 procent av det allmänna vägnätet i länet, som därmed även i detta hänseende ligger bland de främsta i landet. Vägnätets utbyggnad sker som bekant i den ordning som bestäms på grundval av de aktuella företagens angelägenhet. Någon anledning att ändra den prioritering vägverket nyligen gjort i samband med flerårsplanearbetet för perioden 1970-—1974 finner jag inte påkallad.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, även om det var negativt. Statsrådet hänvisar till vägstatistiken, som ger vid handen att vägstandarden i Gävleborgs län är högre än genom snittligt för hela riket. Men nu är det ett känt faktum att statistik inte rymmer hela sanningen; somliga säger att statistik ljuger. Detta gäller inte minst de uppgifter ur godstransportsynpunkt som kommunikationsministern lämnade. En väg kan vara smal, krokig och trafikfarlig eller ha dålig transportkapacitet, trots att den tillåter tung trafik med högt axeltryck. Några viktiga vägavsnitt inom Gävleborgs län har en så låg standard att stora svårigheter skapas för trafiken. Vi har tidigare talat om vissa delar av E 4, t.ex. den del som kallas »Dödens väg». Vi kan också nämna viktiga delar av riksvägarna 80, 82, 83 och 84. Den sistnämnda kan få tjäna som exempel. Väg 84 är den viktigaste kommunikationsleden till och från Härjedalen och hårt trafikerad av bl.a. tunga fordon. Sedan flottningen i Ljusnan nedlagts går här timmerbilar i skytteltrafik. På sträckan Ängra—Morvall är vägen mycket smal och krokig. Den kallas i folkmun »Timmerrännan>». Dikeskörningar vid möten är vanliga. Det är på långa vägsträckor omöjligt att göra omkörningar. Detta berör samtliga vägtrafikanter, men vi vet alla att vägfrågorna också har ett starkt samband med regionalpolitiken. Ljusdals kommunblock och Härjedalen kommer att tillhöra det inre stödområdet. Avsikten är alltså att en kraftig lokaliseringspolitisk satsning skall göras på detta område, så att den nedåtgående trenden kan vändas. Om den satsningen skall bli framgångsrik krävs att vägnätet får en sådan standard att industrins transporter inte hindras av dåliga vägar. Den nämnda sträckan av väg 84 finns inte med i vägverkets planer för den närmaste femårsperioden. Missförhållandena är dock så stora att de som närmast utnyttjar vägen har gått till aktion. Bl.a. har en petition med mer än 1000 namnunderskrifter och med uttalanden bl.a. av företrädare för lastbilscentraler och åkare som trafikerar sträckan översänts till de närmast berörda myndigheterna — även till kommunikationsministern. Ett stort opinionsmöte kommer också att hållas. I petitionsskrivelsen framhålles att det är förenat med uppenbar livsfara att färdas efter riksväg 84, och man begär en snar förbättring, breddning och förstärkning av vägbanan. Jag har tagit denna sträcka som exempel, men det finns andra vägavsnitt som har stor betydelse för bl.a. virkestransporter, vilka försvåras till skada för den industriella utvecklingen i länet.

Herr talman! Jag ber herr Westberg 1 Ljusdal observera att jag i mitt svar inte har sagt att vägarna i Gävleborgs län är bra; jag har sagt att de vid en jämförelse med andra läns vägar är bättre än dessa — det är en väsentlig skillnad. Vi skall förbättra och bygga ut vägnätet i takt med våra resurser och efter en angelägenhetsgradering med hänsyn till vilka projekt som är mest angelägna. Den jämförelsen utfaller tyvärr inte så positivt för Gävleborgs län som man kanske inom länet skulle ha önskat. Detta är, herr Westberg i Ljusdal, en jämlikhetsfråga.

Herr talman! Jag delar kommunikationsministerns uppfattning att detta är en jämlikhetsfråga av betydande vikt. Jag anser det mellertid långtifrån jämlikt att de människor som trafikerar dessa vägar skall behöva uppleva sådana förhållanden som nu råder. Att en så starkt trafikerad väg som riksväg 84 skall behöva betecknas som »timmerränna» och vara, som det står i petitionsskrivelsen, direkt livsfarlig och på vilken det är svårt att mötas kan inte vara riktigt från jämlikhetssynpunkt. En jämförelse med närliggande län visar att Gävleborgs län inte ligger bra till i fråga om medelstilldelningen. Jämför t.ex. Västernorrlands län — det närmaste länet — och se vilken skillnad i fråga om anslag som det är för de närmaste åren mellan Gävleborgs län och Västernorrlands län!

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat vilka grunder jag anser bör gälla för SJ:s distriktsindelning och om jag anser att nu planerad omorganisation står i överensstämmelse med rimliga krav på sysselsättningstrygghet och god trafikförsörjning. Som jag tidigare framhållit i denna kammare i ett svar på en enkel fråga av herr Nygren har SJ — mot bakgrund av utvecklingen inom företaget och strukturförändringarna i näringslivet och samhället som helhet — funnit det motiverat att se över den nuvarande centrala och regionala organisationen. Efter slutförandet av detta arbete, som SJ bedriver i nära kontakt med representanter för personalorganisationerna, kommer SJ att lägga fram sina förslag för Kungl. Maj:t. Vid prövningen härav kommer självfallet bl.a. trafikoch 1okaliseringspolitiska synpunkter att be aktas och vägas mot mera direkta järnvägsintressen. Det finns därför inte anledning att nu gå närmare in på hur regeringen kommer att bedöma dessa frågor.

Herr talman! Den av statsrådet nämnda översynen av SJ:s distriktsorganisation har utlöst oro och ovisshet bland många av de SJ-anställda. Det är ingenting att förundra sig över. Denna omorganisation berör hundratals anställda inom många distrikt. Så är t.ex. fallet beträffande tredje distriktet som nu har sitt kontor i Borås. Frågan berör också de kommuner som mister en del av sitt skatteunderlag på grund av att ett distriktskontor upphör med verksamheten. Detta blir särskilt kännbart i de bygder som är i stort behov av nva företagsformer, t.ex. Boråsbygden. Jag måste konstatera att det är fel att nedlägga statliga företag i orter med ensidigt näringsliv. Detta är alltså även en lokaliseringspolitisk fråga. Nu har statsrådet i sitt svar ingett en viss förhoppning om att det kanske skall vara möjligt att behålla de SJ distrikt som befinner sig i farozonen. Han säger nämligen i sitt svar att frågan skall prövas också ur lokaliseringspolitiska och trafikpolitiska synpunkter. Om så sker är jag förvissad om att denna prövning blir positiv för här ifrågavarande område. Man kanske då kan ha förhoppningen att befintliga SJ-distrikt inte kommer att rationaliseras bort inom de områden där de behövs inte minst ur trafikoch lokaliseringssynpunikt. Med denna förhoppning ber jag att få tacka för svaret.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat om det från svensk sida kommer att tas några statliga initiativ för att påskynda tillkomsten av en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Med hänsyn till samhällsplaneringen i Öresundsområdet och till trafikförhållandena i Öresund är det angeläget att ett avtal snarast träffas om hur Öresundsfrågorna skall lösas. Redan när överläggningarna med den danska regeringen började den 10 april i fjol presenterades därför från svensk sida ett fullständigt förslag till avtal om en fast vägförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Detta förslag har sedan utgjort underlag för överläggningar, som ägt rum dels på regeringsplanet, dels mellan ämbetsmän. I komplexet av problem omkring Öresundsfrågorna ingår emellertid flera (danska spörsmål som måste lösas innan överläggningarna om den fasta förbindelsen kan slutföras. I en dansk utredning om en storflygplats på Saltholm, som presenterades i november i fjol, behandlades sålunda flera frågor som har betydelse för den fasta förbindelsen. Vidare har den danska regeringen nyligen redovisat sin grundsyn på hur vissa stora trafikinvesteringar lämpligen kan inordnas i en långtidsplan för tiden 1970—1985. Det kan bl.a. konstateras att i denna plan Saltholmsprojektet — som har ett nära samband med tidsplanen för broprojektet Malmö—Köpenhamn — i fråga om sannolik starttidpunkt lagts efter det stora projektet avseende en fast förbindelse över Stora Bält. Det är min avsikt att vid fortsatta överläggningar med min danske kollega närmare klarlägga sambandet i ti
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det var långt och lika fullt hade det kunnat uttryckas med ett enda ord: Nej! Regeringen kommer tydligen icke att göra någonting för att påskynda tillkomsten av en fast förbindelse mellan det danska och svenska fastlandet. Statsminister Palme sade på sin tid som kommunikationsminister att vi inte har lång tid på oss. 1967 påpekade statsutskottet att danskarna håller på att utreda denna fråga, och jag framförde redan då krav på att vi från svensk sida verkligt aktivt skulle delta även på utredningsplanet. Nu har resultatet blivit att danskarna har fortsatt sina utredningar och lagt fram en plan. Kommunikationsministern framhåller att det är »flera danska spörsmål som måste lösas». Låt mig säga att det också är åtskilliga svenska spörsmål som måste lösas. Vad beror det på att vi från svensk sida lägger över hela bestämmanderätten, beslutsfattandet och tidsprioriteringen till Danmark? Varför kan vi inte aktivt delta också här? De förhandlingar som förts har — efter vad jag förstått — rört utformningen av förbindelsen. Men det är när det gäller tidsfrågan som det — inte minst för oss i Sydsverige — är av utomordentligt stor betydelse att en lösning snart kan ske. På den danska sidan har regeringen deltagit i planeringen av de stora investeringarna och gjort en långtidsplan. Det är vad vi i Skåne vill ha till grund för vår regionplanering. Vad beror det på att det inte finns en svensk långtidsplan som omfattar också de verkligt stora investeringarna på 50-60 mils avstånd från Stockholm? Jag tror ati det är absolut nödvändigt att vi själva tar initiativ i detta sammanhang. Norrland är ett problem för oss; norrlänningarna vill ha bättre förbindelser och lägre resekostnader. Varför skall vi vara så övermaga att vi bara räknar med att danskarna är angelägna att fara norrut till oss? Det är våra kontinentala förbindelser som är av utomordentligt stor vikt i det här fallet. Jag beklagar att tidsfaktorn inte klarare framkommit i kommunikationsministerns svar.
Herr talman! Jag nämnde i mitt svar till fru Sundberg att vi från svensk sida tagit initiativet till försöken att få till stånd ett avtal om Öresundsfrågorna. Vid de förhandlingar som ägt rum sedan april förra året har t.o.m. enighet uppnåtts på vissa punkter. I juni i fjol enades man sålunda om sträckningen av den första fasta vägförbindelsen. Förbindelsen skall gå — när den nu kommer till stånd — mellan Malmö och Köpenhamn och dras omedelbart söder om Saltholm. Den skall då anslutas till den planerade flygplatsen på ön. Innan slutlig överenskommelse om Öresundsfrågorna kan träffas återstår emellertid flera spörsmål att behandla, och de berör främst — jag upprepar detta — danska angelägenheter. Vi har full förståelse för att man från dansk sida önskar klarlägga förutsättningarna för de olika trafikprojekten i Danmark och även se hur de stora investeringarna skall kunna inordnas i en långtidsplan. I den långtidsplan för tiden 1970 —1985 som redovisats för de danska trafikinvesteringarna har, som jag nämnde i svaret, Stora Bält-förbindelsen placerats före Saltholmprojektet. Genom att en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn av flera skäl är starkt kopplad till Saltholmprojektet kan denna senareläggning av stor flygplatsen också medföra en senare läggning av den fasta förbindelsen. Fru Sundberg efterlyser initiativ från svensk sida för att påskynda tillkomsten av en fast förbindelse. Såsom framgår av det jag har sagt har vi på svensk sida försökt åstadkomma ett avtal om Öresundsfrågorna. Man måste emellertid ha klart för sig att det gäller ett avtal mellan likställda parter och att vi från svensk sida inte kan påverka interna danska angelägenheter. Vi kommer emellertid att noga bevaka möjligheterna att träffa ett avtal som innebär att den fasta förbindelsen kan komma till stånd i rimliga former och inom rimlig tid. Om fru Sundberg tänker begära ordet för replik skulle jag vilja be henne tala om vilka svenska spörsmål när det gäller den dansk-svenska Öresundsförbindelsen som inte är lösta och som fru Sundberg avsåg i sitt inlägg nyss.
Herr talman! Jag skall börja med att genast svara på statsrådet Norlings fråga. Det spörsmål som inte är löst gäller vilka ekonomiska åtaganden vi på svensk sida är villiga att göra i detta ärende, d.v.s. hur stor (del av kostnaderna vi är villiga att ta på oss. Om vi lämnar ett bud som är tillräckligt tilltalande för danskarna, är det i hög grad troligt att de omvärderar den prioritering som de tidigare har gjort. Nu har jag inte sett avtalet från den 10 april, och det är möjligt att statsrådet här kan lägga fram siffror som visar att vi är beredda att ta på oss en större del av kostnaderna, men den saken borde i så fall först ha diskuterats i Sveriges riksdag. Jag vill uttrycka min glädje över att i alla händelser den fasta förbindelsen Hälsingborg—Hälsingör tycks bli en realitet. De danska järnvägarna, DSB, och SJ har nämligen kommit till den uppfattningen, att det blir billigare att an lägga en tunnel i den mån man nu kan kalla en tunnel för fast förbindelse, än att investera ytterligare i färjelägen och liknande. — Det är den positiva sidan av saken. Den negativa sidan är att det finns stor risk för att Nordens stora centralflygplats kommer att bli förlagd norr om Hamburg när danskarna får en fast förbindelse med Nordtyskland, med tanke på energin och vilja från Hamburgs sida att där bygga upp ett flygcentrum. Om inte Sverige har gjort tillräckliga utfästelser kan den nordiska flygtrafiken och SAS på detta sätt komma i ett betydligt sämre konkurrensläge i framtiden.
Herr talman! Det var värre än jag trodde. Fru Sundberg gjorde i sitt första inlägg gällande att det var bristen på svenska initiativ som hade fördröjt tillkomsten av en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Nu säger fru Sundberg att om Sverige vore redo att satsa mer pengar på detta projekt än vi hittills tycks ha tänkt oss, skulle danskarna säkert bli medgörligare och skynda på arbetet. Men i nästa mening säger hon att hon inte vet vad Sverige har lovat men att det är möjligt att Sverige ämnar göra sådana utfästelser. En diskussion där man samtidigt försöker sitta på alla stolar tappar all kontakt med verkligheten.
Herr talman! Jag gjorde den reservationen att jag ställde i tvivelsmål om kommunikationsministern den 10 april hade lämnat ekonomiska utfästelser för svensk del. Om sådana utfästelser föreligger, vill jag erkänna att kommunikationsministern har gjort en insats för att påskynda ärendet. Emellertid sade jag också i mitt inlägg, att frågan i så fall först borde ha tagits upp i Sveriges » riksdag, och det har inte skett. Jag har heller inte fått besked från kommunikationsministern om att ekonomiska utfästelser har lämnats vid förhandlingarna med Danmark. Sedan vill jag tillägga att det är tidsfrågan vi diskuterar, inte initiativen. Saken som sådan skulle kanske ha kunnat ordnas ännu bättre, men här gäller frågan vad vi nu kan göra för att påskynda en lösning, så att vi slipper vänta i 15 år eller kanske aldrig får till stånd någon lösning.
Herr talman! Jag vill fråga fru Sundberg, om hon någonsin har varit med om att man börjar en förhandling med att tala om hur mycket pengar man tänker satsa. För min del har jag aldrig deltagit i någon förhandling där man börjar på det viset. Fru Sundberg säger att ärendet inte har förelagts riksdagen. Har fru Sundberg varit med om att man samma dag som ett avtalsutkast förelegat har lagt fram detta avtalsutkast inför Sveriges riksdag för behandling?

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat om jag vill medverka till att handikappade utan extra kostnad eller till betydligt nedsatt pris kan medföra rullstol eller annat skrymmande hjälpmedel vid resa med statens järnvägar. resgods får resande utan avgift ta med handresgods som kan placeras i vagnen eller bussen utan olägenhet för övriga resenärer. Detta innebär att t.ex. en handikappad får ta med sin rullstol utan avgift, om den är hopfälld. I vagnar med stor vestibul får invalidfordon utan motor tas med avgiftsfritt även om de inte är hopfällda — dock inte under rusningstid. I övriga fall måste transporthjälpmedel polleteras. Avgiften för invalidfordon utan motor varierar mellan 6 och 12 kr. beroende på ressträckans längd. Invalidfordon med motor kostar det dubbla. Inom SJ är man väl medveten om de rörelsehindrades problem vid järnvägsresor. En samarbetsgrupp med representanter från SJ, Handikappinstitutet och De handikappades riksförbund arbetar för närvarande med att inventera dessa problem och avser: att lägga fram förslag till lämpliga åtgärder och förbättringar.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsminister Norling för svaret. Det var positivt, och jag tycker inte det är särskilt mycket att orda om saken, eftersom SJ nu har tagit upp överläggningar med Handikappinstitutet och De handikappades riksförbund. Jag har ställt min fråga därför att allt fler handikappade tack vare de förbättrade hjälpmedlen har fått möjlighet att resa på egen hand. Det är glädjande att de olika handikapphjälpmedlen har gjort att de handikappade har kunnat bryta sin tidigare isolering på olika sätt. Jag vill nu bara hoppas att de överläggningar som skall försiggå mellan SJ och de andra berörda parterna snart kan leda till det resultatet, att de handikappade till ett hyggligt pris får medföra sina hjälpmedel vid resa. Hur det närmare skall utformas kan självfallet inte jag säga, men man kan väl tänka sig ett årskort på järnvägen eller någon sorts kollektiv biljett. Huruvida SJ skall stå för kostnaderna eller om socialdepartementet skall göra det blir ju en senare fråga.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat inrikesministern om det finns grundad anledning att vid tillsättande av allmän befattning å ort i vårt land, där ett stort antal finsktalande personer är verksamma, tillämpa kungörelsen angående kunskap i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar. Enligt denna kungörelse gäller bl.a. att vid tillsättande av tjänst i trakt inom Norrbottens län, där finska språket mera allmänt talas, skäligt avseende skall fästas vid kunskap i nämnda språk. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den av herr Magnusson åberopade kungörelsen avser främst gränsområden till Finland, där en stor del av den bofasta befolkningen är finsktalande. Särskilt behov har ansetts föreligga att vid tillsättning av tjänster inom sådant område kunskap i finska skall vara en befordringsgrund. Närmast innebär kungörelsen därför en viss precisering av sökandes skicklighet som befordringsgrund enligt 28 § regeringsformen. När herr Magnusson talar om orter där ett stort antal finsktalande personer är verksamma, utgår jag från att han avser också sådana orter i andra delar av landet, dit i större omfattning finskspråkig arbetskraft sökt sig i samband med den betydande invandringen av arbetskraft under senare tid. De problem i språkhänseende som kan föreligga på dessa orter skiljer sig enligt min mening i flera hänseenden från förhållandena i nämnda gränsområden. Erinras bör vidare att frågeställningen ej kan begränsas enbart till finskspråkiga invandrares situation. Uppenbarligen är det av stor betydelse för invandrarnas anpassning till det svenska samhället att det hos offentlig myndighet, med vilken de får kontakt, finns någon som talar deras språk. Många gånger kan denna fråga lösas endast genom att särskild tolk anlitas. Det är enligt min mening naturligt att vid tillsättning av sådana tjänster på aktuella orter, som medför kontakt med utländsk arbetskraft och deras familjer, hänsyn tas till sökandes språkkunskaper. Jag anser det emellertid icke lämpligt att föreslå en utvidgning av tillämpningsområdet för 1930 års kungörelse. De frågeställningar, som har samband med invandrarnas situation och deras anpassning till svenska förhållanden, behandlas för närvarande av en särskild utredning, invandrarutredningen. Möjligen kommer denna utredning under sitt arbete att anlägga synpunkter även på de problem som föranlett herr Magnussons fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga och tackar särskilt för att jag har fått ett så utförligt svar. Det råder ju för närvarande en ganska stor rörlighet på arbetsmarknaden mellan de nordiska länderna. Under sådana förhållanden är det av utomor dentligt stort värde om de offentliga institutionerna har tillgång till språkkunniga människor. Vi klarar språken bra vad beträffar norrmän och danskar, medan det är besvärligare med det finska språket. Detta är emellertid också ett nordiskt språk, och med hänsyn till att utbytet är så stort på arbetsmarknaden i detta avseende finns det anledning att ta hänsyn till detta. Jag är på det klara med att det kanske inte är lämpligt att använda ifrågavarande kungörelse, men jag ser att statsrådet är positivt inställd till den princip som jag har tagit upp i min fråga. Därför hoppas jag att man blir i tillfälle att fullfölja de riktlinjer vid tillsättning av sådana här befattningar på de orter där det finns särskilt stort behov av personer som behärskar just finska språket.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag är villig att vidta åtgärder för en översyn av kungörelsen om ersättning på grund av verksamhet för brandsläckning m.m. i syfte att bl.a. åstadkomma likformiga ersättningsbestämmelser för dem som deltar i skogsbrandsläckning. Han har vidare frågat om jag är villig att så skyndsamt att nya bestämmelser kan träda i kraft redan till sommaren föreslå viss ändring av ersättningsbestämmelserna. Den ändring som herr Hedin sätter i fråga innebär att ersättning till den som utan att tillhöra brandkår eller brandvärn I 7 § brandlagen finns bestämmelser om tjänsteplikt. När det behövs för släckning av brand är var och en som under året fyller lägst 16 och högst 65 år och som vistas på orten i princip skyldig att medverka vid släckningen. Den som är tjänstepliktig och som är bosatt i kommunen kan tas ut för tjänstgöring i brandvärnet. I första hand skall frivilliga tas ut. Den som tagits ut är skyldig att delta i brandövning under högst 20 timmar varje år. För medverkan vid brandsläckning är han berättigad till skälig ersättning av kommunen. I regel lär ersättningen motsvara vad som enligt avtal mellan berörda personalorganisationer och Svenska kommunförbundet utgår till deltidsanställda brandmän. Den som inte tillhör brandkår eller brandvärn är enligt ersättningskungörelsen berättigad till ersättning av statsmedel för deltagande i släckning av skogsbrand men inte för deltagande i annan brandsläckning. Ersättning utgår med det belopp för timme som motsvarar senast avtalad allmän timlön för skogsarbete i orten. Ersättning utgår inte för arbete som varat mindre än två timmar. Som herr Hedin framhåller i interpellationen kan särskild ersättning inte utgå för deltagande under övertid eller obekväm arbetstid. I fråga om rätten till ersättning av statsmedel gäller vissa inskränkningar. Den som hotas av brand anses skyldig att medverka till att avvärja hotet och släcka branden och han får inte ersättning för medverkan som avsett att skydda honom själv eller hans egendom. Den som medverkat vid släckning av brand hos sin arbetsgivare och är berättigad till ersättning härför av arbetsgivaren kan inte heller få ersättning enligt ersättningskungörelsen. Denna inskränkning är av betydelse särskilt i fråga 'om anställda Hos skogsägare. Tjänsteavtälet anses nämligen medföra skyldighet för de anställda att vid brand utföra det arbete som behövs för att avvärja faran, och arbetsgivaren är skyldig att till dem utge lön för arbetet enligt kollektivavtal och tjänsteavtal. De anställda är också berättigade till ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Arbetsgivaren har inte någon rätt till ersättning av statsmedel för vad han utgivit till sina anställda. Det har sedan gammalt ansetts att ersättning inte bör utgå för kostnader som åsamkats den som haft intresse av brandens släckande. Statsverkets kostnader för skogsbrandsläckning skuile öka väsentligt, om skogsägarna skulle bli berättigade till ersättning av statsmedel för vad de utgivit till anställda för deltagande i skogsbrandsläckning. En sådan ändring av de nuvarande bestämmelserna skulle aktualisera frågan öm ersättning för motsvarande kostnader också till andra arbetsgivare och om ersättning i skilda hänseenden till enskild för åtgärder som han vidtar för att skydda sin egendom mot brand. Jag anser det rimligt att behålla den nuvarande ordningen att en skogsägare får svara för vissa av de kostnader som kan uppkomma vid släckning av brand som drabbat hans skog. Vad så beträffar storleken av de statliga ersättningsbeloppen ämnar, enligt vad jag har inhämtat, statens brandinspektion hos Kungl. Maj:t föreslå vissa ändringar i ersättningskungörelsen. Ett förslag till sådana ändringar har häromdagen inkommit. I samband med den översyn av ersättningskungörelsen som alltså skall äga rum kommer också frågan om det är möjligt att få till stånd snabbare utbetalningar av ersättningsbeloppen att uppmärksammas.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation, vilket i ganska stor utsträckning är positivt. Jag är naturligtvis glad över den effekt som min fråga har fått. Det är uppenbart att nuvarande förhållanden är olämpliga i många avseenden. För personer som deltar i skogsbrandsläckning — enligt 7 § brandlagen är man ju skyldig att göra det i vissa fall — kan ersättning utgå efter inte mindre än tre olika grunder. För det första får de som är anställda på den fastighet som drabbas av branden full ersättning med Öövertidsersättning, semesterersättning och sociala förmåner. För det andra får de personer som tillhör brandvärnet ersättning av kommunala myndigheter, och denna ersättning utgår i enlighet med det avtal som är tecknat mellan berörda organisationer och Svenska kommunförbundet. Beloppet lär vara ungefär 15 kronor i timmen för närvarande. För det tredje har vi personer som får ersättning med statsmedel och som för närvarande befinner sig i strykklass. Timlönen för skogsarbete är ersättningsnorm, men man räknar med ren nettolön, och vederbörande får alltså ingen Övertidsersättning, ingen ersättning för sociala förmåner, semester m.m. Beloppet varierar litet men utgör i regel ungefär 8 kr. i timmen. Det är ofta skogsarbetare som medverkar i sådana sammanhang, och de är också särdeles väl lämpade för uppgiften, eftersom det gäller att göra stormgator o.s.v. Över huvud taget är de vana vid att handskas med verktyg i skogen. Om de måste lämna sitt ordinarie arbete för att delta i brandsläckning åsamkas de en ren förlust, som kan bli relativt stor, eftersom de i flera dagar kan få syssla med inte bara själva släckningen utan även eftersläckning och bevakning som ibland kan ta ganska lång tid. Mot den bakgrunden är det förklarligt att det kan vara rätt svårt att vinna gehör vid kallelse till släckning, och det har t.o.m. förekommit att man bötfällt personer som underlåtit att infinna sig. Detta visar enligt min mening att det är hög tid att ändra gällande bestämmelser som upplevs som orättvisa och otidsenliga. Därför hälsar jag med stor tillfredsställelse att det skall företas en Översyn av ersättningskungörelsen. Statsrådet nämner inte hur förändringen är tänkt. Jag anser för min del att det är lämpligt att den statliga ersättningen utgår efter samma normer som tillämpas i kommunerna när det gäller brandvärnsmän, så att vi inte där får olika bedömningar. De som erhåller statlig ersättning befinner sig också i ett annat avseende 1 strykklass, därigenom att det ofta tar lång tid innan de får ut ersättningarna, ibland ett halvår eller mera. Detta gäller både i fråga om arbetsersättning och skadeersättning för t.ex. förstörda motorsågar eller fordon. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att statsrådet säger att man skall ta upp även den problematiken till översyn och se om man inte kan ordna med snabbare utbetalning. Jag hoppas att man då också överväger huruvida det inte i vissa fall kan ske en förskottsutbetalning, eftersom det ju ändå tar ganska lång tid att i länsstyrelserna göra de undersökningar som är nödvändiga. Sedan vill jag något beröra en annan fråga som också diskuterats i detta sammanhang, nämligen om inte kommunerna skulle överta hela verksamheten. Det tror jag skulle innebära betydande förenklingar. Då blev det inte fullt så många som handlägger frågorna, och det skulle innebära betydande fördelar, samtidigt som vi skulle slippa den granskning som nu måste ske i länsstyrelserna, där man måste utreda och kontrollera vilka personer som deltagit och om de verkligen skall ha statlig ersättning eller redan har fått ersättning av kommun eller arbetsgivare. Jag tycker det finns anledning att allvarligt överväga om inte dessa saker. borde ordnas på annat sätt för framtiden. Sedan har jag också tagit upp frågan om markägarnas ersättningar. Markägarna är helt naturligt skyldiga att delta i släckningen och även att ställa sin personal till förfogande för släckningsarbetet, men de får ingen ersättning för detta. Systemet innebär emellertid att belastningen blir mycket ojämn för olika markägare. För markägare som av någon orsak har gott om folk kan det bli fråga om relativt stora kostnader, t.ex. för sådana som har sitt skogsbruk kombinerat med intensiv jordbruksdrift och därför har många anställda. Somliga markägare har också sitt skogsbruk kombinerat med en industri av något slag, t.ex. ett sågverk. Andra däremot har ingen personal alls på platsen och slipper därför undan och behöver inte betala någonting. Jordbrukare som bor på fastigheten blir också ogynnsamt behandlade jämfört med s.k. trottoarbönder, som kanske inte har någon anställd personal alls utan säljer skogen på rot och som själva befinner sig långt borta och kanske först i efterhand får höra vad som hänt på fastigheten. Det kan inte vara rimligt med ett sådant system. Enligt min mening bör ersättning för anställd personal eller andra, vilka det än är, utgå av allmänna medel efter samma grunder oberoende av skilda förhållanden. Statsrådet avvisar denna tanke och menar att det sedan gammalt ansetts att ersättning inte bör utgå för kostnader som åsamkas dem som har intresse av brandens släckande. Jag kan hålla med om att någon ersättning inte bör utgå till ägaren av gården. Principen som sådan kan också förefalla riktig, men olika förhållanden gör att behandlingen blir orättvis för skilda markägare — vilket jag redan berört — och därför tycker jag inte att principen håller i praktiken. Vidare blir det mer och mer så att skogsbränder orsakas av människor som ägnar sig åt friluftsliv, och man kan ifrågasätta om skogsägarna skall behöva klä skott när det gäller slarv av cigarrettrökare, som vistas i markerna med utnyttjande av allemansrätten. Skillnaderna blir ju mycket stora mellan markägare i närheten av en tätort, t.ex. nära Stockholm, där markerna är mycket frekventerade av friluftsfolk — de markägarna löper betydligt större risker och åsamkas större kostnader — och markägare på andra håll. Statsrådet säger att om man skulle rucka på den här principen, kommer det att få följdverkningar på andra områden, t.ex. i sådana fall där ett hus brinner ned o.s.v. Jag tycker inte att det är ett jämförbart fall. Vid skogsbränder liksom vid andra bränder rycker brandkåren regelmässigt ut och hjälper till med släckningen. Det är emellertid eftersläckningen och den efterföljande bevakningen som i stor utsträckning skiljer skogsbränder från andra bränder. Det är för dessa uppgifter som det krävs personal, och därvid kan brandkåren som regel inte hjälpa till. Förhållandena är alltså inte jämförbara, och man behöver därför inte dra de slutsatser som statsrådet gjort. Jag frågar mig verkligen var rättvisan och jämlikheten finns i nuvarande system. Jag hoppas att statsrådet ytterligare vill överväga också denna fråga. Det är nödvändigt att få till stånd en ändring av rådande ordning, som inte kan vara rimlig.

Herr talman! Det digra utlåtande på ca 100 sidor, betecknat med nr 41, som konstitutionsutskottet framlagt i detta ärende, berör ett mycket väsentligt område, nämligen de grundläggande normerna för i första hand pressens men därutöver också andra massmedias verksamhet. Motionerna i ämnet av de fyra socialdemokratiska ledamöterna väcktes redan vid 1969 års riksdag. Sedan dess har ett omfattande utredningsarbete bedrivits, främst av utskottets sekreterare. Det har vidare förekommit överläggningar med Pressens samarbetsnämnd och Pressens opinionsnämnd. Delegationer från utskottet har också gjort studieresor till Västtyska pressrådet, till Internationella pressrådet och till det brittiska Press Council. Jag deltog själv i konferenserna med det brittiska Press Council i mars månad. Detta pressråd har 25 ledamöter hämtade från tidningarnas organisationer, och rådets uppgift är att bevara pressens frihet, att följa pressens informationsverksamhet och att handlägga klagomål rörande pressens beteende. Press Council kan emellertid inte tillämpa några sanktioner, eftersom ingen lagfäst norm finns. Rådet har, enligt vad som uppgavs, kunnat medverka till en bättre pressetik. Att söka åstadkomma en bättre pressetik är väl också för oss här hemma ett mycket lovvärt syfte. Man har rätt att fordra ganska mycket av pressens självsanering. Åtgärder sådana som Pressens opinionsnämnds förstär kande med lekmannarepresentanter och främst tillsättandet av en allmänhetens pressombudsman utgör värdefulla bidrag för åstadkommande av en bättre ordning på detta område. Huruvida åtgärderna är tillräckliga återstår att se. De resurser som ställs till förfogande synes mig vara otillräckliga. Särskilt bör sysslan som pressombudsman kunna utvidgas i så måtto att halvtidstjänsten utbyts mot en heltidstjänst. Utskottet har haft vissa överläggningar också med pressombudsmannen. I slutskedet av utskottets behandling av frågan om pressetiken — i samband med vilken också diskuterats sammanförande av grundläggande normer för olika media, såsom radio, TV och film, till en gemensam lagstiftning — meddelades att regeringen tillsatt en utredning angående enhetlig reglering i grundlag av yttrandefriheten i massmedia m.m. Direktiven har vi inte ingående kunnat ta del av. Med tillfredsställelse har vi emellertid konstaterat att den nya utredningen bl a. skall överväga rätten till beriktigande och att detta är en fråga om massmedias skyldighet att också vidtaga rättelser på eget initiativ. Den betydelse som de stora massmedia press, radio, television och film har fått i våra dagar gör det angeläget med ett större ansvarstagande från massmedias sida och en klar front mot förvanskning, förfalskning och felaktig uppgiftsspridning — med andra ord en förstärkning av den etiska bedömningen. Utskottets mening är således att för närvarande inget ytterligare initiativ bör tagas av riksdagen. Jag har, herr talman, biträtt utskottets förslag härvidlag.

Herr talman! Med de åtgärder som är vidtagna på det aktuella området skulle man kanske kunna åtnöjas, men jag vill ändå från facklig synpunkt tilllägga några ord om motionerna och utskottets uttalande. Tyvärr är det så som motionärerna framhåller, att. det inom massmedia förekommer rätt flagranta missförhållanden. Saken har behandlats tidigare — den var uppe vid 1967 års riksdag — och olika organ har inrättats för att man skall komma till rätta med missförhållanden. Man trodde att de åtgärder som vidtogs 1967 skulle ge gott resultat, men det måste nog sägas att så inte blev fallet. Tidningspress och TV vill gärna i sensationssyfte lämna upplysningar i en del viktiga samhällsfrågor, bl.a. genom att tillämpa s.k. revolverjournalistik. Vi vet genom olika händelser att det inte är alla människor som behärskar den utfrågning som de bestås med härvidlag — förfaringssättet är många gånger otillfredsställande. Från den synpunkten tyckte jag det var utomordentligt välgörande att i TV få se vår finansminister vid ett tillfälle sätta ett par av dessa herrar på plats — de kom då verkligen att uppträda som småpojkar inför en lärare. Massmedia över huvud taget har mycket stort inflytande och stor makt. Man kommer här in på frågan om tryckfrihetsförordningen. Naturligtvis är det inte fråga om att ändra eller ifrågasätta denna på något sätt. Det är dock alldeles uppenbart att man kan ifrågasätta objektiviteten hos massmedia — den tycks i dag många gånger saknas. Tredje statsmakten måste använda sina resurser med större urskillning och objektivitet. Tyvärr ges nyheterna i dag en prägel av sensation — sensation till varje pris. I vissa fall måste man tvvärr konstatera att journalisten gör sina utspel av ren okunnighet. Det är inte så noga med sanning och objektivitet, det är inte så noga med den personliga integriteten bara det går att få fram en stor rubrik och det hela blir sensation. Jag skulle vilja påstå att gruvkonflikten var ett typiskt exempel på överspel från massmedias sida. Självklart var det många som spekulerade över vad som där kunde vara matnyttigt. Från facklig sida är vi vana vid att man vid reportage från fackföreningsrörelse och arbetarrörelsen över huvud taget endast tar upp de negativa sidorna. I de fall något positivt förekommer är man ej intresserad från massmedias sida. Det är uppenbart att hela massmediaapparaten var ur balans under gruvkonflikten. Jag skall inte påstå att alla tidningar var ur balans, men det gällde en stor del av dem. Tyvärr tassade en del av tidningarna ett bra stycke ute i tryckfrihetsförordningens gränsmarker. Det fanns många exempel i Stockholmspressen. Här kunde man få se rubriker som »Landsorganisationen har klampat in som en elefant i en porslinsbutik». Här fanns rubriker om att statsråd tagit sig orådet före att gå till LO utan att fråga gruvarbetarna och att det skedde över huvudet på dessa. Man skulle kunna dra fram mycket annat. Enligt många tidningar var det inte så noga med paragrafer och avtal vid det tillfället. Det. var någonting som man självklart ' kunde sätta sig över i demokratins och rättvisans namn. Äntligen skulle den enskilde individen lyftas fram i rampljuset. Det var han som skulle bestämma. Den representativa demokratin var helt förkastlig, den enskilde medlemmen skulle avgöra hur det hela skulle se ut. Det skulle bli direkt demokrati enligt tidningarna. Det skulle helt enkelt bli andra tongångar. I vissa fall var man bra nära att uppmana till rena anarkin som jag uppfattade saken. Vad skulle ha inträffat här i landet, om hela den svenska fackföreningsrörelsen hade satt sig över de avtal som var slutna. ' Ville tidningar och massmedia att man inte skulle bry sig om lagar, avtal o.s. v.? Då skulle man ju vara ute i de anarkistiska gränsområdena. Beklagligtvis måste man konstatera att även televisionen gjorde på samma sätt, dock frånsett något enstaka undantag. Jag vill passa på tillfället att ge Sven Jerstedt i Sveriges Radio en blomma för det sätt, på vilket han skötte denna fråga. Gruvkonfliktens epilog känner alla till. Naturligtvis fick man återgå till den representativa. demokrati som vi alltid har tillämpat och till vilken vi bekänner oss. Man fick t.o.m. ytterligare banta ned förhandlingsdelegationen — som bestod av 27 man — för att kunna klara av problemen. Det blev alltså något helt annat än vad massmedia hade pläderat för. Jag betraktar detta som utomordentligt viktigt med hänsyn till den genomslagskraft som massmedia har. Betänk om det hade rört sig om en fråga som gällt mycket allvarligare ting. Flertalet av kammarens ledamöter är så gamla att de känner händelseförloppet i Nazityskland, där massmedia hänsynslöst utnyttjades i Hitlers maktapparat. Det har alltså inträffat händelser i världen som pekar på att detta är utomordentligt väsentliga ting och att man måste kräva bättre balans och större objektivitet av de människor som skall syssla med massmedia. Vi vet också att Sveriges Radio har tillsatt en utredning under ledning av professor Jörgen Westerståhl för att kontrollera och syna dessa frågor. Vidare har arbetarrörelsens arkiv uppdragit åt professor Westerståhl att undersöka tidningarnas agerande vid samma tidpunkt. Inom: kort tid lär resultat av dessa utredningar föreligga, och vi får då se vilka slutsatserna blir. Detta är, som förut sagts, en utomordentlig viktig fråga, och det är därför tillfredsställande att man har tillsatt utredningar för att granska den. Jag tror. att. journalistutbildningen också har en synnerligen stor betydelse. Massmedia är ett så viktigt avsnitt av samhällslivet att man inte kan låta vilken människa som helst få agera i dem på det sätt som numera många gånger förekommer. Här bör ett noggrannare urval göras och större ansvar krävas. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag har ändå velat framföra dessa synpunkter från den fackliga sidan.

Herr talman! Då jag förra året tog del av de motioner som här behandlas såg jag dem som ett i och för sig intressant debattinlägg, som dock innehöll några enligt min mening principiellt mindre genomtänkta synpunkter och förslag. Nu har konstitutionsutskottets utlåtande emellertid kommit att spänna över ett betydligt större ämnesområde och aktualiserar frågan om yttrandefrihetens gränser över huvud taget. Av särskilt intresse är också utskottets upplysning om tillsättandet av en utredning om en massmedialag, som skulle syfta till en enhetlig reglering i grundlagen av yttrandefriheten i snart sagt alla massmedia.

För att ge uttryck åt denna min principiella syn vill jag citera den kommitté som förberedde vår nuvarande =tryckfrihetsförordning. I dess betänkande sägs bl.a. följande: »Publiciteten måste i ett demokratiskt samhälle där de allmänna organen bygger sin ställning på folkligt förtroen de, vara grundad på yttrandefrihet. Den enskildes politiska medverkan i samhället kräver att han fritt kan skaffa sig kännedom om händelser och förhållanden av politisk betydelse. Därigenom sätts han i stånd att bilda sig ett omdöme i aktuella frågor.

Jo, det är väl därför att vi ser tidningarnas uppgifter som oerhört väsentligå inom demokratin. De skall vara något av en watch dog, något av en bevakare av medborgarnas rättsintresse bl.a. gentemot myndigheterna. Det är en oerhört väsentlig uppgift. Vidare skall tidningarna spela en aktiv roll i det politiska meningsutbytet, och i själva verket förs mycket av den seriösa debatten i dag i politiska frågor och i samhällsfrågor i tidningarna. Det är värdefullt att pressens sätt att tillämpa denna utomordentligt generösa lagstiftning på tryckfrihetsområdet underkastas en kritisk debatt, såsom också har skett i motioner till riksdagen 1967 och 1969.

Ingripanden från det allmännas sida måste undvikas. Det är denna gränsdragning som jag tycker att motionärerna till föregående års riksdag inte tillräckligt har iakttagit, då de har föreslagit tillsättandet av en av "riksdagen vald eller av Kungl. Maj:t utnämnd pressombudsman. Det vore, tycker jag, att skapa ett institut för statliga ingripanden mot yttrandefriheten vid sidan om den tryckfrihetsrätt som vi nu har. Det är tillfredsställande att huvudmotionären i sitt särskilda yttrande har frånträtt detta förslag och anser att det eventuella behovet av statsingripanden utöver pressens självrannsakande åtgärder bör prövas i utredningen av den nya massmedialagen. Vill man ändra på yttrandefriheten bör det ske genom att grundlagen ändras. Det vore enligt min mening principiellt förkastligt, men det är den rätta vägen att ta konsekvenserna av en kritik mot pressen på detta område. Om jag sedan övergår till pressens egna självrannsakande åtgärder vill jag fråga, om det är riktigt att säga att tidningsorganisationerna och pressens eget folk i allmänhet har visat nonchalans mot dessa pressetiska frågor. Jag tycker inte det; jag tycker tvärtom att om man studerar utlåtandet med dess utomordentligt intressanta bilaga får man en motsatt bild av vad som faktiskt har hänt under senare år. Jag har deltagit i debatten om dessa frågor inom pressens organisationer, och jag kan vitsorda att man där tagit seriöst på de pressetiska frågorna. Herr Nilssons i Kalmar inlägg var i och för sig mycket intressant, då han diskuterade redigeringsprinciper i radio, TV och tidningarna, exempelvis i samband med LKAB-strejken. Jag tycker att en sådan debatt måste föras, och den måste bygga på en ökad kunskap. Herr Nilsson förordade i detta sammanhang forskning. Sådan pågår exempelvis genom professor Westerståhls undersökningar. Professor Westerståhl skall kartlägga hur Sveriges Radio uppfyllt kravet i avtalet med staten om att opartiskhet och saklighet skall tillämpas med beaktande av att en vidsträckt yttrandeoch informationsfrihet skall råda i rundradion. Westerståbhl har i detta sammanhang gjort en rad undersökningar. Jag vill också nämna att beredskapsnämnden för psykologiskt för svar har gjort studier av urvalet av utrikestelegram, dels på våra stora nyhetsbyråer, dels hos fyra morgontidningar i storstäderna. Här riktas strålkastarljuset mot de personer som bestämmer vilka nyheter som skall sändas vidare från nyhetsbyrån till tidningsredaktionerna och från dessa till läsarna. Det är naturligtvis av stort värde att kartlägga dessa nyckelpersoners värderingsprinciper. Dessa studier kommer nu att sammanfattas genom nämndens försorg och ställas till förfogande för den allmänna debatten. De åtgärder beträffande självrannsakan från pressens egna organisationer som man fattade beslut om vid TU:s vårmöte förra året innebär att man infört en skärpt övervakning. Man har tillsatt en allmänhetens pressombudsman, och man har låtit Pressens opinionsnämnd få representanter, utsedda av JO och Advokatsamfundets ordförande, med anknytning till organ för det fria folkbildningsarbetet och andra folkrörelser, till arbetsmarknadens parter, till konsumentoch näringslivsorganisationer och liknande. Man har alltså tillgripit en rad självrannsakande åtgärder. Jag skall gärna medge att det finns personer inom pressen som ställer sig fullständigt främmande till dessa självrannsakanåtgärder. Hans Hederberg har i boken »Press på villovägar» skrivit bla. följande: »Brottslig journalistik ska åtalas — och därutöver bör varje tidning vara fri att göra sina egna journalistiska bedömningar.> Men det har ju visat sig att dessa bedömningar i vissa fall har sårat och förargat många människor. Dessa har i ökad utsträckning vänt sig till Pressens opinionsnämnd. År 1969 gjorde nämnden opinionsuttalanden i 690 ärenden. I två fall av tre fann nämnden anledning att klandra tidningen. Ärendetillströmningen har fortsatt att öka sedan pressombudsmannen inledde sin verksamhet. Jag vill till herr Nelander säga att man redan efter ett halvår inom pres: sens organisationer överväger att förstärka resurserna för pressombudsmannen. En sådan översyn är redan på sång för att man skall kunna uppnå ökad effektivitet.

Herr talman! Herr Nelander har redan uppgivit anledningen till att vi så sent fått detta ärende till behandling i kammaren. Jag skall därför inte gå in på det. Vi är nu i en sådan tidsnöd att jag inte kan ta upp många av frågorna till debatt, trots att det skulle ha varit av intresse att kunna göra det. Utskottet har visserligen i stort varit enigt i denna fråga, men det hindrar inte att en del saker kunde behöva belysas. Några av dem har redan blivit belysta från olika utgångspunkter av de föregåendede talarna. Några utskottskamrater och jag har fogat ett särskilt yttrande till utskottsutlåtandet, som i övrigt är enhälligt. Jag är inte särskild tilltalad av att framföra mina synpunkter i form av ett särskilt yttrande, men denna gång kände jag att vi var tvungna att göra det på grund av den tidsnöd vi befann oss i då utskottet inte borde skjuta upp avgörandet av detta ärende ännu mer. Anledningen till detta har som sagt herr Nelander redan redogjort för, och den kan också utläsas av den gjorda utredningen och den redogörelse som är fogad till utskottsutlåtandet. Utredningen har naturligtvis tagit sin tid liksom de resor vi gjort för att verkligen kunna ta itu med denna fråga. Jag skall nu bara helt kortfattat något kommentera det särskilda yttrandet. Vi vill redan från början understryka — detta är jag angelägen att upprepa här i kammaren — värdet av att yttrandefriheten i massmedia bereds ett så fullständigt och effektivt skydd som möjligt och att de grundläggande reglerna härom finns i grundlagen. På den punkten råder ingen tveksamhet från vår sida. Men, herr talman, det måste vara en frihet under ansvar. Jag vill gärna framhålla att pressen och andra massmedia i allmänhet känner sitt ansvar. Det har ju också herr Svensson i Eskilstuna nyss understrukit. Men herr Nilsson i Kalmar har påvisat att det också finns en del andra tendenser, vilka avslöjar brist på ansvarskänsla. Det kan man inte heller bortse ifrån i detta sammanhang. Tidigare har man i pressens egna regler haft bestämmelser om att nyheter skall avskiljas från tidningens egna kommentarer. Dessa regler är nu borttagna. Detta gör det nu svårt att veta, om det man läser är rena nyheter eller nyheter uppblandade med kommentarer. Det är denna sammanblandning vi har tyckt vara besvärande. Vi anser därför att en kartläggning av utvecklingen och erfarenheterna av tryckfrihetsförordningen är angelägen, inte bara från massmedias synpunkt utan också från allmänhetens synpunkt; man har många gånger en känsla av att man är utlämnad. I utskottsutlåtandet sägs det också att det finns utrymme för tveksamhet, om de åtgärder som pressen själv vidtar är tillräckliga. Skillnaden är väl bara att vi i det särskilda yttrandet har uttryckt en något större oro på den punkten än som framgår av utskottets utlåtande. Herr Svensson i Eskilstuna sade att motionären har tagit avstånd från sitt tidigare yrkande i motionen. Det är sant att vi i vårt yttrande inte säger någonting om denna sak, men vi förutsätter att de synpunkter som har anförts i motionen blir prövade av utredningen. Därför har vi den här gången inte sagt någonting om den saken. Herr Svensson sade vidare att många journalister har egna bedömningar och att de har rätt till det. Det vill jag heller inte förneka. De människor som har sårats eller förargats vänder sig i allt högre grad till opinionsnämnden, och i två fall av tre klandras tidningen av opinionsnämnden, säger herr Svensson. Jag skulle emellertid vilja fråga, på vad sätt den som har känt sig sårad eller förargad får kännedom om detta klander som Pressens opinionsnämnd riktar mot tidningen. Det skulle vara intressant att få veta det, eftersom man känner en viss oro också på den punkten. Vi fäster stora förväntningar vid den utredning som nu skall börja arbeta . Vi får väl vänta och se vad den kan leda till.

Herr talman!

Jag vill inte kritisera regeringen för detta, tvärtom. Enligt mitt sätt att se är detta ett utryck för att man väl har följt den allmänna debatt om pressetik som har förts under senare år. Jag vill också säga att det har varit värdefullt att utskottet har ägnat frågan en så ingående behandling bl.a. genom att låta utskottets sekreterare göra en utredning. Jag tror att detta material kommer att vara värdefullt för den utredning som nu tillsättes. Til syvende og sidst måste vi hoppas att pressen känner sitt ansvar för den uppgift som den har att fullgöra i det svenska samhället. Som tidigare har nämnts har det också skett en hel del på detta område sedan 1967, men det kan naturligtvis råda delade meningar om huruvida detta är tillräckligt. Det är emellertid enligt mitt förmenande omöjligt att i dagens läge med någon större säkerhet uttala sig om huruvida den allmänhetens ombudsman som pressens organisationer och andra utser kommer att spela den roll som vi har hoppats. Herr Nilsson i Kalmar säger att förhållandena på detta område icke har blivit bättre. Jag hoppas att han inte gör det uttalandet mot bakgrund av att man har kunnat konstatera att det nu görs flera anmälningar än tidigare till Pressens opinionsnämnd. Tillsättandet av pressens ombudsman har nämligen lett till att det har inkommit flera anmälningar, och det är nu också fler ärenden än tidigare som förs till opinionsnämndens bedömning. Detta tycker jag i och för sig inte kan utgöra underlag för kritik av pressen, utan det är väl det allmänna intryck man har av pressens uppträdande som ligger till grund för dylika påståenden. Jag tror det är av värde att människor som känner sig kränkta av pressen inte hesiterar inför att göra anmälningar. Inte minst det förhållandet att ombudsmannen också på eget initiativ tar upp övertramp är av stort värde. Nu är det emellertid inte bara pressen utan också TV och andra massmedia som har utsatts för likartad kritik — inte utan fog, skulle jag vilja säga. Det har under debatten anförts en rad synpunkter som kan hända i och för sig skulle behöva kommenteras, men eftersom det i utskottet föreligger en mycket bred, nära nog hundraprocentig uppslutning kring skrivningen, skall jag inte kommentera dem. Visserligen föreligger det ett särskilt yttrande, men som herr Svensson i Eskilstuna uttryck te det kan detta ses som en viss korrigering av formuleringarna i den motion som utgör underlag för utlåtandet. Som fru 'Thunvall säger gör de som har avgivit det särskilda yttrandet inte något som helst ställningstagande, utan de fäster bara uppmärksamheten på denna sak. Enligt vad jag kan bedöma föreligger det inte några meningsskiljaktigheter i verklig bemärkelse inom utskottet, och jag har därför ingen anledning att göra någon mera ingående analys av det särskilda yttrandet.

Jag har också i annat sammanhang tillfälle att följa de här frågorna, i det att regeringen har tillsatt en utredning om offentlighet och sekretess, som också i viss mån berör denna problematik. Jag skall emellertid inte gå in på detta. Det har här sagts att pressen nu är beredd att vidta ytterligare åtgärder i självsaneringssyfte utöver de åtgärder som redan vidtagits. En fråga som därvid är av den allra största betydelse men som icke berörs i föreliggande utlåtande avser utbildningen av journalister och andra medarbetare i massmedia. Den utbildningen bör bli sådan att de som genomgår den känner det ansvar som massmedia har i ett demokratiskt samhälle. Jag vill slutligen framhålla att så fort vi kommer in på frågan att i något stycke så att säga fingra på tryckfriheten är vi mycket illa ställda i utländska betraktares ögon. Även om vi har en lagstiftning, som är vidsynt i dessa stycken, skulle det ur psykolo giska och andra synpunkter bli relativt farligt för vårt land, om det allmänna på detta område skulle behöva tillsätta någon form av officiell övervakare. Debatten omkring demokrati och diktatur blir då gärna lätt inflammerad. Jag skall inte utveckla detta mer, utan med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets föreliggande förslag.